Herr talman! Talarlistan till denna debatt visar att oppositionen har föredragit att i första hand låta sig företrädas av andra talare än sina representanter i statsutskottet, och det är givetvis oppositionens ensak att besluta om det. Själv tror jag, om jag här skall göra en personlig deklaration, att debatten inte kommer att vinna på det arrangemanget. I det läge som nu har inträtt har jag velat utnyttja den möjlighet som konstitutionen ger mig till att redan på detta tidiga stadium ge mig in i debatten. Fördelen härmed är att oppositionen då får tillfälle att i sina huvudanföranden bemöta de synpunkter som jag kommer att lägga på denna fråga och kan göra det mera utförligt än med den begränsning som replikrätten annars föreskriver. Därmed tror jag att vi kan få en mera koncentrerad debatt här i kammaren i dag än med ett annat förfarande. Moderata samlingspartiet är som vanligt att lita på. Namnbytet har inte brutit kontinuiteten med den gamla högern. Det finns, kort sagt, inom detta parti ingen entusiasm för statligt företagande, och man är hederlig nog att säga det öppet. Det är sannerligen inte något hymlande i det partiets uppfattning: man vill inte ha något förvaltningsbolag, och följaktligen yrkar man avslag på propositionen. Det blir genast besvärligare när man studerar folkpartiets motion. Den är den ordrikaste av alla motionerna och, naturligtvis, den mest folkpartistiska. Det märkliga — eller kanske typiska — för folkpartimotionen är att man knappast på något enda ställe förmår framföra ett enda positivt argument för en aktiv statlig företagspolitik. Man säger i stället att inget tyder på att en större statlig företagssektor i det förgångna skulle ha medfört bättre förhållanden i dag när det gäller effektivitet och ekonomisk tillväxt, utan att tvärtom motsatsen kan bli fallet i framtiden. Man anser inte heller att den statliga företagssektorn bör spela någon viktigare roll när det gäller att främja teknisk utveckling och industriell verksamhet inom produktionsområden som är speciellt krävande på grund av exempelvis satsningens storlek, risk eller långfristighet. Folkpartiet vill i stället främja privata konsortiebildningar genom statliga kreditgarantier. Detta visar inte bara på en djup misstro mot statligt företagande — vilket i och för sig inte är särskilt uppseendeväckande. Men det visar tyvärr att folkpartiet, trots läpparnas bekännelser då man funnit det lämpligt, inte har förstått särskilt mycket av de senaste årens intensiva debatt om forskningsoch utvecklingspolitiken eller av motiven bakom tillkomsten av exempelvis Investeringsbanken, styrelsen för teknisk utveckling och utvecklingsbolaget. Också den statliga företagssektorns framtida roll för att åstadkomma en mer rationell företagsstruktur i vissa branscher av näringslivet underkänns av folkpartiet med hänvisning till att staten har andra medel, som hellre bör komma till användning. Folkpartiet säger t.o.m., utan närmare motivering, att det blir svårare för staten att utöva sina kontrollerande och övervakande uppgifter om staten samtidigt i stor skala uppträder som producent och marknadsförare. Denna upptäckt har drag av nytänkande, och jag hoppas att herr Ohlin, som anmält sig på talarlistan, inte kommer att undanhålla kammaren den teori som ligger bakom denna tes. Statligt företagande bör knappast heller enligt folkpartiet komma i fråga när konkurrensen behöver skärpas inom en bransch, där den av olika anledningar försvagats till men för samhälle och konsumenter. Ja, det står faktiskt så i motionen. Man hänvisar i stället till åtgärder inom utrikeshandelns område och till lagstiftningen mot skadliga monopol och konkurrensbegränsningar. Statligt företagande avvisas också — för säkerhets skull — om det skulle syfta till att trygga den ekonomiska försvarsberedskapen eller om det skulle gagna statens intresse av att påverka prisoch kostnadsutvecklingen på områden, där staten själv uppträder som betydande köpare. Slutligen konstaterar man att statliga företagsinsatser tillsammans med enskild företagsamhet endast bör komma i fråga i ett fåtal fall då det gäller hemmamarknadsindustrier och att statlig företagsamhet på tekniskt avancerade områden i snabb expansion inte är särskilt lämplig. Efter denna för motionärerna avslöjande genomgång av folkpartiets motiv mot en aktivisering av den statliga företagspolitiken letar man på följande sidor i motionen för att där finna förklaringen till de ibland — särskilt under valrörelserna och då folkpartister talar i t.ex. Norrland — så positiva uttalandena om nödvändigheten av statliga företagsetableringar. Men därom sägs — om jag läst rätt — ingenting. För säkerhets skull vill jag emellertid be att åtminstone någon av folkpartiets talare under den kommande debatten visar oss var i partimotionen man kräver den aktiva statliga företagspolitik, som ju förvaltningsbolaget skall verkställa enligt förslagen i propositionen. Nämn i varje fall ett par ställen i motionen! Det är väl ändå det minsta man kan begära av ett parti som inte har det politiska modet att yrka avslag på propositionen och som alltså måste förväntas ställa sig bakom kraven på en aktivisering av denna politik. Man har alltså inte yrkat avslag på propositionen. Trots att folkpartiet inte funnit några godtagbara argument för regeringens företagspolitik vågar man inte göra gemensam sak med moderata samlingspartiet — det vore antagligen enligt folkpartiledningen en taktisk felmanöver att skylta med samma åsikt som detta parti, vilket man betraktar som ett dåligt sällskap. Men i varje fall i denna fråga förefaller taktiken väl genomskinlig, för något i grunden konservativare än folkpartiet finns inte i denna fråga. Det är mot denna bakgrund man med viss glädje kan konstatera att centerpartiet har en hälsosam effekt på folkpartiet. Centerpartiet har motionsvägen inte framfört någon annan synpunkt på propositionen om förvaltningsbolaget än att Norrlandsfonden även efter utgången av 1970 skall garanteras minst det årliga belopp som hittills erhållits från LKAB:s vinstmedel. Låt mig bara konstatera att 1970 års riksdag kommer att få ta ställning till Norrlandsfondens framtida verksamhet och finansiering. Jag tror inte att det härvidlag går någon skiljelinje mellan centern och regeringen. Men när jag talar om centerns hälsosamma effekt på folkpartiet syftar jag naturligtvis på de gemensamma mittenreservationerna i statsutskottets utlåtande nr 168, där det faktiskt — uppenbarligen på initiativ av centerpartiet — har kommit in flera formuleringar i vilka man stöder propositionen och utskottets motiveringar. Utskottets huvudtalesman kommer senare att mer i detalj ta upp dessa reservationer, och jag skall själv något längre fram gå in på några av dem. Men jag vill gärna notera att reservationen 2 t.ex. innehåller en formulering som över huvud taget inte har någon täckning i folkpartimotionen, nämligen att det föreligger »sakliga skäl att åstadkomma bättre samordning och effektivisering av statlig företagsamhet genom bildandet av ett statligt förvaltningsbolag». De folkpartistiska motionärerna får väl försöka grubbla över vilka dessa sakliga skäl kan vara. Jag vill emellertid lyckönska till detta resultat. Om centerpartiet också på andra områden kan förmå folkpartiet att inse att det kanske kan finnas vissa skäl för att inte gå emot den socialdemokratiska politiken, så får vi hoppas på en fortsättning och en fördjupning av mittensamarbetet. Men för att något knyta an till det förhållandet att det är riksdagsval om mindre än tio månader, då alltså de borgerliga partierna kommer att med en mun försäkra väljarna att de är redo att bilda regering, finns det anledning påminna om vad herr Hedlund har framhållit i många valrörelser: det som de borgerliga partierna inte är överens om får man lägga åt sidan i en borgerlig regering. Är det någon, herr talman, som efter att ha tagit del av partimotionerna i denna fråga tvekar om vad som skulle ha hänt med den statliga företagspolitiken, om valet 1968 hade resulterat i en borgerlig valseger? Jag hoppas fortfarande att bl.a. den studieresa som den avdelning av statsutskottet gjort, som behandlat propositionen, skall ge resultat på sikt. Man besökte ju nyligen Japan och man har besökt Italien och bör ha fått klart för sig vilken industripolitisk roll regeringen spelar i Japan och vilken roll den statliga företagssektorn spelar i Italien. Denna insikt bör bidra till att få bort skygglapparna och i någon mån minska den konserverande inställningen. Annars vore det illa använda respengar. Efter denna allmänna reflexion vill jag, herr talman, något gå in på de reservationer och uttalanden som gjorts från de borgerliga partiernas sida i denna fråga. Jag vill först beröra kritiken från moderata samlingspartiets sida mot förvaltningsbolagets föreslagna organisation. Man anger, utan konkretisering, att tillkomsten av förvaltningsbolaget skulle leda till en byråkratisering med minskad effektivitet som följd och en oklar ansvarsfördelning. Förvaltningsbolaget skulle dessutom beskära de individuella statliga företagens ansvar och handlingsfrihet. Liknande tankegångar återfinnes i folkpartimotionen. När man tar del av detta kan man inte frigöra sig från tanken att motionärerna har läst propositionen rätt slarvigt. Den organisation som föreslås i propositionen går just ut på att minska syråkratin och få en klar ansvarsförlelning samt skapa den frihet för hela 'öretagsgruppen som är en förutsättning för att åstadkomma en effektiv verksamhet i enlighet med de näringspolitiska värderingarna. All erfarenhet visar att en företagsgrupp med en och samma ägare uppnår det bästa resultatet om man för det första samordnar ägaransvaret så mycket som möjligt och för det andra söker åstadkomma en klar åtskillnad mellan ägarfunktionen och företagarfunktionen. Det är denna linje vi har följt. Förslaget går som bekant ut på att man på departementsnivån koncentrerar det nu på sju departement splittrade ägaransvaret till i princip två departement och att företagaransvaret principiellt läggs under departementsnivån. Detta är i god överensstämmelse med svensk förvaltningstradition, d. v. s. att man skall skilja på politiska beslut och verkställighetsbeslut. Det är förvånande att moderata samlingspartiet går emot detta. Partiet brukar ju i andra sammanhang vara starkt traditionsbundet. Men då det konservativa idealet kommer i konflikt med drömmen om ett helt privatägt och privatstyrt näringsliv, får tydligen det konservativa idealet vika. Genom tillkomsten av förvaltningsbolaget kan Kungl. Maj:t koncentrera sitt ägaransvar till principiella ställningstaganden och låta förvaltningsbolaget och koncernföretagen översätta dessa ställningstaganden i aktivt handlande. Det understrykes med all kraft i propositionen att förvaltningsbolaget inte övertar ansvaret för den löpande operativa verksamheten i koncernföretagen och heller inte något annat ansvar som enligt aktiebolagslagen ligger hos dessa företags styrelse eller verkställande direktör. Det bör i detta sammanhang understrykas, som ett svar på folkpartimotionen, att tillkomsten av förvaltningsbolaget på intet sätt innebär att Kungl. Maj:ts ansvar inför riksdagen när det gäller den totala statliga företagsamheten på något sätt ändras. Utskottet har ju också i sitt utlåtande understrukit det nämnda förhållandet. I de nämnda motionerna berörs också insynen i de statliga företagen. Folkpartiet önskar att det åstadkommes en mer öppen redovisning från förvalt ningsbolaget och dess dotterföretag och att samtliga riksdagsmän som så önskar skall få närvara på alla statliga företags bolagsstämmor. Insynen i de statliga företagen har tidigare inte varit tillfredsställande, men den har efter hand förbättrats i icke oväsentlig utsträckning. BL a. utkommer numera årligen publikationen Statliga företag med uppgift om både affärsverkens och de statliga bolagens verksamhet. Denna information ger riksdagen och allmänheten en bättre insyn i de statliga företagen än vad som tidigare var fallet. Insynen och informationen kan emellertid förbättras, och det är därför som regeringen i propositionen om det statliga förvaltningsbolaget lagt fram ett antal förslag om ytterligare åtgärder. Den statliga företagsgruppen skall ha skyldighet att på ett föredömligt öppet sätt redovisa och informera om sin verksamhet. Kungl. Maj:t bör därtill förelägga riksdagen en årlig redogörelse om den statliga företagskoncernen. På det sättet blir de statliga företagen varje år föremål för riksdagsbehandling. Såväl riksdagsledamöterna som allmänheten får på detta sätt en ökad information om den statliga företagsamheten. Jag förutsätter också att vederbörande utskott utnyttjar möjligheterna att kalla representanter för förvaltningsbolaget för att få önskad kompletterande information utöver den som publiceras i bolagets förvaltningsberättelse. Riksdagen skall därtill genom riksgäldsfullmäktige utse två revisorer i förvaltningsbolaget. Revisorerna i förvaltningsbolaget har full insynsrätt i underlydande koncernföretag. Vidare har utskottet föreslagit att 18 riksdagsledamöter får vara närvarande vid förvaltningsbolagets bolagsstämma. Denna utökning från de i propositionen föreslagna 12 ledamöterna har jag självfallet inget att erinra emot. Dessa riksdagsledamöter skall ha rätt att ställa frågor och få dessa besvarade. Dessa frågor kan och bör självfallet omfatta samtliga bolag inom koncernen. Som framgår av denna redogörelse är det en väsentlig förbättring av insynsoch informationsmöjligheterna som skapas i samband med förvaltningsbolagets tillkomst. Teoretiskt kan man naturligtvis tänka sig att samtliga riksdagsmän skulle ges tillfälle att närvara vid samtliga statliga företags bolagsstämmor. Men frågan är om detta på något effektivt sätt skulle öka informationen till riksdag och allmänhet eller förbättra insynen. Åtgärden att låta 18 riksdagsmän vara närvarande vid förvaltningsbolagets bolagsstämma, där de kan ställa frågor om hela företagskoncernen och få de ställda frågorna besvarade, är enligt min uppfattning en rationellare lösning på detta problem. Denna uppfattning delas också av utskottet. Härtill kommer givetvis möjligheter för dessa ombud för riksdagen att, bl.a. genom personliga besök på de olika företagen — dessa företag välkomnar sådana besök — och genom samtal eller skriftväxling med företagsledningarna etc., skaffa sig informationer löpande i en utsträckning som enbart en rätt att närvara på bolagsstämmor inte skulle ge. Naturligtvis utesluter detta inte att nya överväganden kan göras i framtiden, då erfarenhet vunnits med den nu föreslagna ordningen.

Problem som för det socialdemokratiska partiet är av största betydelse är hur de anställdas inflytande i de statliga företagen skall kunna ökas och den delvis därmed sammanhängande frågan om de statliga företagens organisationstillhörighet. Fru Marklund har här i kammaren motionerat om att de statliga företagen skall utträda ur Svenska arbetgivareföreningen. Detta är ett krav som redan tidigare framförts från den socialdemokratiska partikongressen. Jag vill på denna punkt erinra om att det bara är ett mindre antal av de bolag där staten har det dominerande inflytandet som i dag är anslutna till Svenska arbetsgivareföreningen. Det gäller här främst bolag som staten äger tillsammans med andra intressenter och företag som övertagits från privata ägare. Jag kan meddela motionärerna att redan innan den socialdemokratiska partikongressen antog förslaget om de statliga företagens utträde hade undersökningar inletts i berörda departement om att bilda ett förhandlingsorgan gemensamt för samtliga statliga företag. Dessa undersökningar är ännu inte slutförda. Då förvaltningsbolaget väl bildats skall utredningen om utformningen av en sådan organisation påskyndas. De kommunistiska motionerna spelar alltså inte heller här någon som helst roll.

Jag vill också tillfoga att det t.ex. var en självklarhet att då staten fick rätt att utse styrelserepresentanter i Kabi den 1 oktober i år fick Fabriksarbetareförbundet och SIF insätta var sin representant i styrelsen. De anställda kommer, genom sina fackliga organisationer, att bli företrädda även i förvaltningsbolagets styrelse, om riksdagen i dag godkänner statsutskottets hemställan om bifall till propositionen. Direktrepresentation av de i företaget anställda kommer också inom kort att prövas i ett antal företag. Det som emellertid bekymrar mig är att det är just denna »lösning» av frågan om de anställdas krav på medinflytande som kommit att inta en så central plats i folkpartiets föreställningsvärld. Vi skall ändå komma ihåg att det är hundratals olika typer av beslut som fattas inom ett företag och att alla, mer eller mindre, har direkt betydelse för de anställda. Det är en mycket liten del av alla dessa beslut som över huvud taget diskuteras i bolagsstyrelserna. I regel är diskussionen i en bolagsstyrelse en konfirmation och kontroll av i praktiken redan fattade beslut. Jag har därför den bestämda uppfattningen att vi — även om de anställda givetvis bör bli företrädda i företagens styrelser, vilket de i betydande omfattning är i de statliga företagen — under inga förhållanden får inbilla oss att vi därmed skulle ha tagit mer än ett litet steg på väg mot ett verkligt inflytande för de anställda. Skulle vi intala oss det, då skulle vi skada företagsdemokratins sak. Och det är väl ändå inte det som folkpartiet syftar till? Nej, jag skulle snarare tro att vad man vill åstadkomma är att debatten om företagsdemokrati koncentreras just till denna form för medinfytande, för att man därigenom inte skall behöva ta en debatt som säkerligen kan vara obehaglig för många folkpartiväljare, nämligen om hur man ger de anställda ett verkligt inflytande i företagen. Vad vi behöver är i verkligheten att få till stånd praktiska experiment med olika former för beslutsdelegering och medinflytande i de statliga företagen, i förhoppning om att denna verksamhet och de erfarenheter den ger skall sprida sig även utanför den statliga företagssektorns ram. Det var därför jag för ett år sedan tillkallade en särskild delegation för försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati i de statliga företagen. Denna åtgärd har redan fått spridningseffekter när det gäller de kommunala och privata arbetsgivarna. Från fackligt håll har man hälsat detta med stor tillfredsställelse. Jag delar denna tillfredsställelse. Det bör finnas hopp om att företagsdemokratin kan utvecklas väsentligt snabbare under 1970-talet än hittills. Att så verkligen blir fallet är ett starkt och centralt krav från hela den fackliga och politiska löntagarrörelsen. Jag skulle nu, herr talman, något vilja beröra de rätt komplicerade frågor som sammanhänger med värderingen av de statliga företagens aktier, en fråga som i första hand tycks intressera moderata samlingspartiet. I motionsparet från detta parti tar man upp frågan om värderingen av de aktier som nu skall överföras från fonden för statens aktier till förvaltningsbolaget. Motionärerna anser det vara anmärkningsvärt att förvaltningsbolaget skall få rimlig möjlighet att förränta sitt kapital. Man kan bli förvånad över mycket här i livet, men att man från moderata samlingspartiet skall få höra att det är felaktigt att ställa det kravet på ett företag, att det skall förränta sitt kapital, torde höra till de mest egendomliga önskemål som vi hittills hört från det hållet. Vad är egentligen meningen med de yrkandena i moderata samlingspartiets motioner? Inte tror väl motionärerna att de privatägda förvaltningsbolagen skulle köpa företag som inte har rimlig möjlighet att ge tillfreds ställande avkastning? Varför skulle i så fall statliga företag tvingas till sådana transaktioner? Och om man skulle komma på den barocka idén att tvinga dem härtill, hur tror då herr Holmberg och herr Bohman att man sedan skulle kunna kräva en effektiv verksamhet av statliga företagsledare? Samtidigt som moderata samlingspartiet pläderar för att de samhällsägda aktiebolagen skall börsintroduceras och sälja sina aktier till allmänheten försöker man således skapa sådana förhållanden för förvaltningsbolaget att det inte finns någon möjlighet att skaffa köpare till aktierna. Varför man vill skapa detta förhållande för de samhällsägda företagen behöver jag inte närmare gå in på — det kan, herr talman, kammarens ledamöter och svenska folket själva räkna ut. Värderingsfrågan är emellertid så viktig att jag vill gå litet närmare in på den. Vad som reellt sker då förvaltningsbolaget tillkommer är att detta bolag från fonden för statens aktier övertar aktierna i de företag som skall sortera under det som bottenföretag. Det bokförda värdet av dessa aktier — inom fonden för statens aktier alltså — uppgår till 1 663,4 miljoner kronor. Till det värdet skall sedan läggas Kabi och Uddcomb. Totalt kommer då det bokförda värdet på de aktier som skall överföras till förvaltningsbolaget att bli cirka 1734 miljoner kronor. Här hade i och för sig diskussionen kunnat sluta då det rör sig om en rent formell transaktion, men vi ville ändå mer i detalj undersöka det reella värdet av dessa aktier innan överföringsvärdet fastställdes. Jag tillsatte därför en särskid värderingsman som tillsammans med auktoriserade revisorer gick igenom samtliga berörda företag och som kom fram till ett värde på totalt cirka 2 700 miljoner kronor. Värderingen är undertecknad av auktoriserade revisorer, och någon som helst justering har inte gjorts i industridepartementet. På grundval av denna värdering bör överföringsvärdet enligt värderingsmannen bestämmas så att det dels innebär en rimlig grad av konsolidering av förvaltningsbolaget, dels står i rimlig proportion till den utdelning som förvaltningsbolaget kan förvänta från sina dotterföretag. För ett ganska nybildat privatägt förvaltningsbolag valde man vid bildandet en konsolideringsgrad på 40 procent. Då man nu överför aktierna från statens fond för aktier till förvaltningsbolaget till det bokförda värdet utan några som helst justeringar; uppnår man inte en konsolideringsgrad på 40 utan endast på cirka 36 procent. Det kan vara värt att notera att detta i förhållande till de äldre privatägda förvaltningsbolagen är en låg konsolideringsgrad. Man finner följande för räkenskapsåret 1968. De uppräknade siffrorna gäller i huvudsak endast börsnoterade aktier. Kravet på konsolidering bör vara ännu större för icke börsnoterade aktier. En konsolideringsgrad på cirka 36 procent för det statliga förvaltningsbolaget måste därför anses vara låg i förhållande till konsolideringsgraden för de privatägda förvaltningsbolagen. En enkel beräkning av värdet av de aktier som nu överförs till förvaltningsbolaget kan man göra genom att undersöka den utdelning som staten erhåller på aktieinnehavet. I dagens läge erhåller staten 65 å 70 miljoner kronor per år eller cirka 4 procent. Fyra procent på 1700 miljoner kronor blir just 68 miljoner kronor. Den undersökning som jag här redogjort för visar således att aktierna överförs till förvaltningsbolaget snarare till ett för högt än till ett för lågt värde, men trots detta är min uppfattning den att förvaltningsbolaget bör överta aktierna i företagen till det värde vartill dessa är bokförda i statens fond för aktier. Moderata samlingspartiet och folkpartiet hyser betänkligheter mot att förvaltningsbolaget enligt propositionens förslag skall befrias från utdelningsplikt under åren 1970—1973. Jag anser det vara helt naturligt att aktieägaren-riksdagen ger företaget möjlighet till konsolidering och de ekonomiska resurser som behövs för att påbörja den expansion som ingår i företagets målsättning. Att krav på utdelning kommer att ställas på företaget efter inledningsskedet är självklart. Expansionen skall som bekant ske under krav på lönsamhet. Jag går nu, herr talman, över till de andra propositioner som i detta sammanhang skall behandlas av kammaren, nämligen förslaget om förvärv av aktier i Uddcomb Sweden AB samt förslaget om förvärv av aktier i AB Kabi och Apoteksvarucentralen Vitrum. Jag börjar med läkemedelsföretagen. På avgörande punkter kan jag ställa mig bakom de synpunkter som framförs i motionen av herr Hellström m.fl. i denna kammare. Flera av de skäl, som motiverat en samhällsproduktion av hälsooch sjukvårdstjänster, kan åberopas även i fråga om läkemedelsförsörjningen. Konsumenterna <saknar egentlig valfrihet och förmåga att värdera utnyttjade tjänster, och de har en underlägsen position gentemot läkare. En effektiv priskonkurrens kan också sägas saknas på läkemedelsområdet. Reklamen spelar i stället en framträdande roll för flera företag. Marknaden är välförsedd med en rad likartade läkemedel med olika beteckningar och priser, me dan resurserna kanske alltför litet inriktas på forskning om vissa viktiga mediciner. Herr Hellström och jag har följaktligen inga olika uppfattningar i principfrågan, och jag hoppas inte heller i de sakfrågor vi i dag skall diskutera. Som vanligt, höll jag på att säga, är det herr Holmbergs parti som yrkar avslag medan folkpartiet gör vissa anteckningar i marginalen för att rädda sin själ. Herr Holmberg och hans medmotionärer klagar över tidschemat — att man inte gjort någon remissbehandling. Det är en helt verklighetsfrämmande föreställning och — det vet herr Holmberg och hans medmotionärer, och det är därför han föreslår det — att man skulle kunna föra förhandlingar med en part och sedan hålla förhandlingarna öppna tills mellan 20 och 30 myndigheter fått tillfälle yttra sig om det preliminära förhandlingsresultatet. Typiskt nog är denna orimliga tanke utgångspunkt för ett försök från herrar motionärers sida att framstå som väktare av den svenska konstitutionen. I själva verket hade inte ens »grundlagsfäderna» för 160 år sedan en så orealistisk attityd. Herr Holmberg är alltså mer än 160 år efter sin tid. Men det är i grunden, som så ofta, socialiseringsspöket som herr Holmberg och hans partivänner försöker slåss emot. Pripp-koncernen har tydligen chockerat herr Holmberg. Detta företag erbjöd sig ju att förhandla med staten om överlåtelse av sin läkemedelsindustri, Kabi, och herr Holmberg måste väl i konsekvensens namn mena att detta företag därmed aktivt medverkat till att genomföra det socialdemokratiska partiprogrammet. Och, vad värre är, Prippkoncernen kommer enligt avtalet att medverka inom Kabi även i fortsättningen. Jag förstår upprördheten från moderata samlingspartiets sida; detta stämmer ju ganska dåligt med den bild av verkligheten som detta parti har. Jag vet inte om det gör herr Holmberg ännu mer upprörd om jag säger honom att liknande förhandlingar sker med flera andra företag inom flera andra branscher. Jag tror, uppriktigt sagt, att man ser verkligheten och framtiden på ett annat sätt om man sitter ute i industrin än om man sitter bakom herr Holmbergs skrivbord på partikansliet. Moderata samlingspartiet vill misstänkliggöra statens opartiskhet som kontrollant av läkemedelsproduktionen i framtiden. Detta visar knappast något annat än att partiet söker förtvivlat efter skenbart objektiva argument för att kamouflera sin allmänna, ideologiskt betingade motvilja mot förslaget. Reglering och kontroll av läkemedel sker av därtill förordnade myndigheter som utövar sin verksamhet under myndighetsansvar och där varje enskild medarbetare har ett klart definierat ämbetsmannaansvar. Vi har — det vill jag påpeka för den händelse detta verkligen är en nyhet för moderata samlingspartiet — självständiga myndigheter i vårt land som fungerar under offentlig insyn och i sista hand under insyn av Sveriges riksdag. Det är fullständigt otänkbart att dessa myndigheter i ett så grannlaga värv som reglering av läkemedel på något sätt skulle kunna låta sig påverkas av om det är staten eller privatpersoner som äger ett producerande företag. Jag skulle vilja varna herr Holmberg och hans partivänner för att ge sig ut längre på den bräckliga isen. Jag har, till sist, inte någon anmärkning att göra mot de svenska läkemedelsföretagens samarbetsvilja när det gäller beredskapsfrågor. En av de seriöst intresserade köparna till Kabi var emellertid en stor amerikansk koncern. Hade denna köpt Kabi kunde man ha riskerat att produktionen förlagts utanför landets gränser. Och det skulle bl.a. beredskapsmässigt ha erbjudit ganska allvarliga problem. Jämfört med herr Holmbergs partis ställningstagande till förvärven av Vitrum och Kabi har folkpartiets, som sagt, mer karaktären av randanmärk ningar. Låt mig bara säga till fru Nettelbrandt att det inte finns någon grund att se ett statligt engagemang i läkemedelsindustrin som något försök att hindra den privata läkemedelsindustrin från att utnyttja de resurser av grundforskningskaraktär som finns i vårt land. När det gäller Vitrums provisoriska inplacering under apoteksbolaget under åren 1971 och 1972, vill jag gärna säga att jag från början intog samma inställning som motionärerna. Det var emellertid Apotekarsocieteten, alltså vår förhandlingsmotpart, som särskilt önskade den ordningen. Denna lösning ger bolaget bl.a. den tid som behövs för att skilja de producerande delarna, som skall ingå i den statliga läkemedelskoncernen, från grossiströrelsen. Samtidigt får man tillfälle att granska formerna för ACO:s framtida verksamhet och undersöka i vad mån denna verksamhet kan samordnas med de statliga läkemedelsföretagens. Det vittnar för övrigt om okunnighet om såväl Vitrum som apotekens inköpspolitik om man tror att åt Vitrum skulle ges en särställning upphandlingsmässigt därför att det provisoriskt drivs som ett dotterbolag till det senare föreslagna apoteksbolaget. Apoteksbolaget saknar varje motiv för en sådan särbehandling. Dessutom saknas en stor del av förutsättningarna för ett sådant agerande av den mycket enkla anledningen att Vitrums produktion i så hög grad som är fallet är hårt specialiserad. I övrigt hör de frågor som fru Nettelbrandt tagit upp närmast hemma i den debatt som kan förutses i samband med förslaget att bilda ett samhällsägt apoteksbolag. Jag finner därför inte anledning alt närmare kommentera dem i dag. Låt mig emellertid — för att lugna i första hand herr Bohman — säga att riksdagen genom dagens beslut på intet sätt föregriper den kommande riksdagsbehandlingen av förslaget om apoteksbolaget. Om riksdagen i dag avvisar förslaget om förvärv av aktierna i Vitrum får nästa års riksdag oberoende härav ta ställning till apoteksbolaget. Om riksdagen skulle bifalla förslaget men nästa år avvisar eller modifierar förslaget om apoteksbolaget, står beslutet om Vitrumförvärvet fast. Det betyder att riksdagens prövningsrätt, herr talman, är obegränsad. Till sist en mer allmän reflexion vad gäller förvärven av Kabi och Vitrum. Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som minns eller känner till den privata läkemedelsindustrins reaktioner då Vitrum för tio år sedan förvärvades av Apotekarsocieteten. Jag har de senaste dagarna friskat upp mitt eget minne på denna punkt och vill utnyttja tillfället att även friska upp kammarledamöternas minne. Vi skall komma ihåg att motivet — i varje fall huvudmotivet — för apotekarnas förvärv av Vitrum var att i det allmännas intresse försöka skapa en motvikt till vad man upplevde som den privata läkemedelsindustrins hotande dominans. Apotekarna hade redan året före förvärvet — alltså 1958 — i en tryckt målsättning deklarerat sin uppfattning, att det är det allmännas intressen som skall styra läkemedelsförsörjningen, och de — apotekarna — hade där förklarat sig vilja med anlitande av sina samlade resurser verka för att sätta de sjukas och sjukvårdens intressen i främsta rummet för sitt handlande. — Detta var alltså Apotekarsocietetens programmatiska deklaration 1958. Reaktionen på förvärvet av Vitrum året därpå uteblev inte. Enligt vad jag inhämtat från en av de direkt berörda personerna blev det omedelbara resultatet att hela den förut ganska splittrade läkemedelsindustrin enades och ställde hårda krav på återgång av köpet eller åtminstone på uppdelning av Vitrum. Man lär t.o.m. ha rest runt till Europas ledande läkemedelsindustrier för att informera om de svenska apotekarnas tilltag. Man lär ha gjort försök att strypa företagets bankkrediter. Och man lär ha skärpt sina varukrediter. Känt och oomtvistligt är också att Vitrum uteslöts ur LIF, Svenska läkemedelsindustriföreningen. Vad kanske inte så många känner till är att allvarliga försök också gjordes för att få Vitrums dotterbolag Gallia uteslutet ur RUFI, vilket är den gemensamma sammanslutningen för företag som marknadsför utländska läkemedel på den svenska marknaden. — Till sist vill jag inte låta bli att påtala, att Vitrums droghandelsrörelse successivt håller på att avskärmas från Droghandlareföreningen. Detta sker på ett mer diskret sätt. Man har helt enkelt från den privata droghandelns sida startat någon form av parallellorganisation i vilken alla de privata företagen, men alltså inte Vitrum, ingår. I denna behandlar man speciella branschfrågor, t.ex. kostnadsutvecklingen och den långsiktiga utvecklingen inom branschen, medan Droghandlareföreningens sammanträden blir allt innehållslösare. Jag säger inte detta för att skapa dåliga relationer melian den samhällsägda läkemedelssektorn och den privatägda. Tvärtom vill jag här gärna upprepa vad jag vid flera tillfällen framhållit, nämligen att vi inte bara är öppna för utan också angelägna om ett samarbete. Ett samarbete är en nödvändighet på detta område liksom på så många andra i det svenska näringslivet, om vi skall kunna möta den hårdnande internationella konkurrensen och om vi skall kunna samordna vår forskningsinriktning så, att vi får en så ändamålsenlig inriktning på våra satsningar som möjligt. Men jag tror att det kanske inte kan skada, om jag samtidigt framhåller att regeringen mycket noga kommer att följa, om den enskilda läkemedelsindustrin och droghandeln mot förmodan skulle vilja gripa till samma metoder nu som för tio år sedan. Jag vill gärna hoppas att moderata samlingspartiets avslagsyrkande inte är att se som en förvarning om sådana aktioner. Vad slutligen gäller propositionen om Uddcomb Sweden AB vill jag göra en kort kommentar till motionen från moderata samlingspartiet. Det är möjligt, herr Bohman, att den utformning av samarbetet som man kommit fram till i Uddcomb inte är det enda alternativet. Men vilket realistiskt motalternativ i den situation som förelåg har herrar motionärer föreställt sig råda? Det alternativ jag presenterat i propositionen kom, som framgår av propositionen, fram under stark tidspress. Det var för Asea-Atom avgörande att bolaget snabbt kunde få garantier för att det kunde placera orderna på tankarna till Barsebäck och Oskarshamnsverket II inom landet och för att det skulle bli möjligt måste Uddcombföretaget komma till i somras. Motionärernas anklagelse att riksdagen utestängts från sina konstitutionella rättigheter är helt obefogad. Avtalet är ingånget med den klara förutsättningen att staten kan ersättas av ett helägt statligt bolag. Staten har som bekant ersatts i detta avtal av Investeringsbanken, som enligt sin av Sveriges riksdag godkända bolagsordning även har rätt att äga aktier. Det skall då röra sig om projekt som är inriktade på strukturrationalisering, strukturanpassning eller utveckling, d.v.s. just projekt av den typ som Uddcomb representerar. Det betyder att riksdagen har sin fulla frihet att i dag avslå förslaget om ett statligt engagemang i Uddcomb. Investeringsbanken kommer där att ligga kvar med aktierna och kan antingen behålla dem eller i övrigt förfoga över dem på lämpligt sätt. När den konstitutionella aspekten drivs så långt som motionärerna har drivit den kommer jag att tänka på det gamla ordspråket »Må världen gå under, bara de juridiska kraven uppfylls!» — eller, för dem som tycker bättre om latin än om svenska »Fiat justitia, pereat mundus». Har motionärerna något att invända mot den träffade preliminära Överenskommelsen, bör de yrka avslag på propositionen. Jag måste uttala min förvåning över att herrar motionärer inte har framställt ett avslagsyrkande. Jag skall därmed lämna motionerna åt deras öde och i stället avsluta detta anförande med några ord om målsättningen för det statliga företagandet. I både folkpartiets och moderata samlingspartiets motioner kritiseras den övergripande målsättning för det statliga förvaltningsbolaget som anges i propositionen. I propositionen sägs att de statliga företagen skall uppnå största möjliga expansion under krav på lönsamhet. En av de viktigaste grundpelarna i den borgerliga ideologin på detta område är normalt kravet på konkurrens på lika villkor, men se, detta krav tillämpas inte i det här fallet. Enligt vad som mycket utförligt motiveras i folkpartimotionen bör statligt företagande endast få komma i fråga när alldeles speciella skäl härför kan anföras. Detta är också den gamla högerlinjen. Det är glädjande att detta så klart dokumenterats i riksdagtrycket. Här går nämligen en skiljelinje i svensk politik — en skiljelinje som centern i sin motion inte velat överskrida, men i varje fall en tå har man fått offra på mittenaltaret i den gemensamma reservationen med folkpartiet. Jag finner det mot denna bakgrund nödvändigt att slå fast regeringens och socialdemokratins position. Den socialdemokratiska näringspolitikens mål är att skapa förutsättningar för full sysselsättning och en snabb ekonomisk tillväxt. Vi vill göra detta genom att aktivt medverka i näringslivets strukturella omvandling och anpassning och i former som tillgodoser individernas krav på trygghet och ökad utjämning av inkomster, förmögenheter och inflytande i det svenska samhället. Det är i detta sammanhang man skall se den statliga företagsamheten. För att fylla sin näringspolitiska uppgift måste de samhällsägda företagen av egen kraft kunna bedriva en expansiv verksamhet, expandera under samma förutsättningar som de kooperativa och privatägda företagen. Det är framför allt genom nya projekt eller utvidgning av redan etablerad produktion som möjligheter skapas att nyetablera verksamhet och åstadkomma en lokalisering i enlighet med våra näringspolitiska värderingar. Detta förutsätter i sin tur en målmedveten utvecklingsoch innovationsverksamhet och en effektiv marknadsföring inom de samhällsägda företagen. Ett väsentligt skäl för expansion av dessa företag sammanhänger självfallet också med den betydelse en sådan expansion direkt har för de personer som arbetar inom dessa företag. En expansion av verksamheten skapar den långsiktiga tryggheten för de anställda som är en förutsättning för större arbetstillfredsställelse och som är en av grundvalarna för en målmedveten samverkan mellan alla anställda i produktionsoch utvecklingsprocessen. Att vara med och arbeta i ett expansivt företag ger i och för sig också en större arbetstillfredsställelse än att arbeta i en verksamhet där framtidsutvecklingen saknas. För ett företag som förvaltningsbolaget, som ju inte självt direkt sysslar med produktion utan som har till uppgift att samordna en bred verksamhet, kan man självfallet inte ge några detaljerade delmålsättningar. Ett sådant företag måste ha en övergripande målsättning grundad på de näringspolitiska värderingarna. Delmålen för de olika statliga företagens verksamhet skall fastställas av förvaltningsbolaget på grundval av de generella mål som har angivits för förvaltningsbolaget. Delmålen får inte fastlåsas. I en värld med dynamisk utveckling måste delmålen ständigt förnyas med hänsyn till samhällsutvecklingen och förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar. Den generella målsättning som vi föreslår för förvaltningsbolaget, nämligen att expandera under krav på lönsamhet, är fullt tillräckligt, då detta mål samtidigt kopplas med att de statliga företagen skall vara inställda på att medverka i aktiviteter som ligger inom ramen för en samordnad näringspolitik och också lösa andra speciella uppgifter i de fall där ägaren särskilt begär detta av företaget. Det är nämligen av stor vikt att målen och villkoren för de samhällsägda företagens verksamhet inte blir sådana att deras rörelsefrihet begränsas på ett sådant sätt att de kommer i underläge i förhållande till övriga företag. De samhällsägda företagen får inte, som framskymtar i motionerna från moderata samlingspartiet och folkpartiet, inriktas enbart på speciella områden, som av någon anledning är mindre attraktiva för andra kategorier av företag, eller åläggas företagsekonomiskt olönsamma uppgifter utan särskild ersättning. Om så sker, skulle deras ekonomiska styrka och därmed deras användbarhet i näringspolitiken minskas eller göras omöjlig. Jag hoppas, herr talman, att det inte är detta som är syftet med de båda högerpartiernas aktioner i denna fråga, även om tyvärr allt tyder på att så är fallet. Men jag tillåter mig att i så fall ta detta ganska lugnt i den trygga förvissningen om att det kommer att råda allmän enighet om vår politik, sedan väljarna fått säga sitt ett par gånger. För varför skulle just detta område skilja sig från alla andra reformområden, där de borgerliga partiernas agerande motsvarat just denna beskrivning? Jag skall sluta här, men jag har för avsikt att återkomma i debatten. Jag kommer också senare att besvara fru Marklunds interpellation angående sysselsättningsskapande åtgärder i Norrlandslänen.

Herr talman! I detta hus är vi kanhända oerhört, ibland kanske t.o.m. litet för mycket bundna vid traditioner, Men vissa regler är dock bra. Jag måste säga att statsrådet Wickmans anförande var ganska förvånande. Enligt den praxis som här har utvecklat sig är vi inte vana vid att statsråd träder upp i början av en debatt och håller anföranden, som i stor utsträckning innebär direkta angrepp i stället för mera programmatiska uttalanden. Starten med angrepp på folkpartiet för de förslag som har framlagts om företagsdemokrati kunde jag inte tolka annat än som att statsrådet Wickman var oroad för att man inom folkpartiet tidigare än inom det socialdemokratiska partiet har drivit dessa frågor aktivt. Jag vill lugna statsrådet Wickman på en punkt: Det är ingalunda så, att vi skulle vara till freds med att bara få representanter i företagens styrelser. Därmed skulle ingen företagsdemokrati vara fullkomnad. Men det är ett av de många förslag som vi har lagt fram inom denna ram. Sedan vill jag säga, herr talman, att jag egentligen begärde ordet för att säga något om läkemedelsfrågorna, som jag senare tänker återkomma till i debatten. Statsrådet Wickman sade att vad som från motionärernas sida sagts beträffande Vitrum vittnade om okunnighet. Låt mig säga att jag med mycket stor tillfredsställelse har läst i propositionen att det självfallet skall vara fullständig konkurrensneutralitet mellan olika företag även efter dessa genomgripande förändringar. Det föreligger alltså ingen okunnighet på den punkten. Däremot finns det vissa erfarenheter om hur det fungerar, när man kopplar samman monopolföretag i ett led med företag där det skall finnas konkurrens i andra led. Jag tror för min del att det är en olycklig väg, om man på det sättet gör kopplingar mel lan de olika leden. Jag tror inte att det är möjligt att vara helt konkurrensneutral, om man får ett statligt monopol i distributionsledet kopplat med något statligt företag i grosshandelsledet. För övrigt kan jag gärna hålla med om att denna fråga är litet för tidigt väckt eftersom det aviserats att det skall framläggas en proposition till vårriksdagen, men jag är lika övertygad om att frågan kan anses för sent väckt när vi kommer till behandlingen av propositionen. Vi har nämligen dess värre blivit vana vid, vilket också dagens ärende vittnar om, att när vi i riksdagen ställs inför en frågas behandling är den redan avgjord i ett så sent skede att det inte kan göras några ändringar.

Herr talman! Statsrådet Wickman var mycket angelägen om att utnyttja de konstitutionella möjligheterna att bemöta den kritik som han väntar skall framföras och att i övrigt hålla ett långt valtal. I dag talade han för övrigt mycket om konstitutionen, och det tycker jag är bra, eftersom han inte gjort det så ofta förut. I den mån han gick in på konkreta frågor skall jag inte bemöta honom eftersom mina meningsfränder kommer att göra detta. För min del skall jag bara begränsa mig till några få synpunkter. Jag vill först konstatera att regeringen i dag begär synnerligen långt gående befogenheter på många områden. Man ger intryck av att vara allvis och att kunna lösa alla problem, men man kan inte läsa innantill, vilket jag tycker hör till de mest primära krav man kan ställa på regeringsledamöter. Krister Wickman säger att det är typiskt för moderata samlingspartiet att inte vilja ha något statligt företagande och något förvaltningsbolag och att moderata samlingspartiet alltså yrkar avslag. Men läs i motionen och reservationen, herr Wickman, ty då måste det stå klart att vi inte i och för sig avvisar tanken på ett förvaltningsbolag utan tvärtom talar om behovet av en samordning av de statliga företagen för att man skall kunna uppnå större effektivitet. Vi har emellertid avvisat den lösning Krister Wickman föreslagit liksom de allmänna målen för förvaltningsbolaget, för Övrigt i överensstämmelse med ett stort antal remissinstanser. Vidare har vi begärt en mer förutsättningslös utredning, ty den undersökning som låg till grund för propositionen gick i stort sett raka vägen mot ett enda alternativ. Vidare frågade statsrådet Wickman: Vad hade hänt om de borgerliga bildat regering — mot bakgrunden av det yttrande som herr Hedlund har fällt, nämligen att kontroversiella frågor får man lägga åt sidan? Ja, om vi hade fått en borgerlig regering, så är jag övertygad om att den regeringen hade lagt fram förslag om en samordning av de statliga företagen för att skapa effektivitet. Det hade blivit ett mera förutsättningslöst och bättre förslag, inte så doktrinärt som det förslag vi nu skall ta ställning till. Sedan åberopade statsrådet Wickman erfarenheter från Italien och Japan, och jag är övertygad om att de ledamöter av statsutskottets femte avdelning som deltagit i resorna dit har både fler och bättre synpunkter på den frågan än jag. Men jag vill ändå påminna om att det italienska företaget IRI, som Mussolini en gång byggde upp i det fascistiska Italien och som verkligen behövdes för att återupprätta det efter kriget ödelagda Italien, har blivit något slags helig ko för dagens socialdemokrater. Jag tror man skall vara mycket försiktig med att dra paralleller mellan vårt land och Italien och mellan svenska statliga företag och IRI. Jag tror mig också veta att man både i Italien och i Japan är betydligt mindre politiskt låst i sina debatter om statlig företagsamhet eller inte än vad man är här i Sverige, och framför allt mindre låst än vad socialdemokraterna brukar vara. Statsrådet Wickman gjorde också gällande att vi inom vårt parti bryter mot de konservativa värderingar, som vi annars brukar ansluta oss till, när vi har opponerat oss mot själva konstruktionen av detta statliga förvaltningsbolag. Enligt svensk förvaltningstradition, sade statsrådet Wickman, skulle man kunna komma fram till denna uppbyggnad av bolaget. Men man skall vara oerhört försiktig när man åberopar en svensk förvaltningstradition, som bygger på att de administrativa självständiga ämbetsverken inom de ramar statsmakterna drar upp skall utöva förvaltning och administration, som motiv för ett statligt förvaltningsbolag som skall arbeta affärsmässigt med nära nog obegränsade fullmakter. Det är mycket svårt att åberopa förvaltningsprinciper på ett affärsföretag. Den saken vill jag här understryka. Herr Wickmans valtal innehöll också en mängd insinuationer mot våra och andra partiers bevekelsegrunder och även mot den svenska läkemedelsindustrin. Jag skall inte bemöta de insinuationerna. Den svenska läkemedelsindustrin är ju inte representerad här och kan heller inte bemöta dem. Det vore bättre om herr Wickman tog upp anklagelserna vad gäller Apoteksvarucentralen Vitrum i ett sammanhang då läkemedelsindustrin kan försvara sig, vilket den inte kan i denna kammare. Men är det för mycket begärt att kräva att statsrådet Wickman i varje fall skall kunna räkna med tanken att även meningsmotståndare kan ha ett visst omdöme och att de kan vara förnuftiga, att det inte bara är låga motiv och sattyg som ligger bakom deras handlande och deras aktivitet? En litet mer generös attityd skulle nog inte vara ur vägen i en debatt av detta slag! Vidare talade statsrådet Wickman i sitt anförande om att det i dag inte föreligger några delade meningar inom några partier om att samhället skall föra en aktiv näringspolitik. Så har inte alltid varit fallet, herr Wickman. Inte minst under 1950 och 1960-talen ställde framför allt det parti som jag representerar här i riksdagen krav på statsmakterna. Vi kritiserade regeringen för bristande intresse i näringspolitiska frågor. År efter år, remissdebatt efter remissdebatt debatterade vi just dessa frågor och begärde en större näringspolitisk medvetenhet från regeringens sida. Vi varnade för den låtgåpolitik som regeringen förde på den tiden. Men vi fick inte mycket gensvar. Det kan de av kammarens ledamöter som är lika gamla som jag här i riksdagen och alltså var med på den tiden säkert bekräfta. I dag erkänner regeringspartiet sina underlåtenhetssynder. Omställningssvårigheterna i näringslivet i samband med konjunkturdämpningen 1966 och 1967 tillspetsades mer hos oss än i många andra länder till följd av den kostnadsuppdrivande expansionspolitik som vi hade fört, och det är klart att de omställningssvårigheterna skakade och väckte det socialdemokratiska partiet. 1966 års valförlust uppfattades — som jag tror med rätta — som en bekräftelse på minskat förtroende, och det bristande intresset för näringspolitiska frågor förbyttes då plötsligt i sin motsats. Nu blev det, såsom en god vän till mig — en känd LO-man — sade, näringspolitik för hela slanten. Men här liksom på många andra områden är den semantiska förvirringen stor. Enigheten om behovet av en aktiv näringspolitik utesluter ju inte att det finns motsättningar mellan regeringen och oppositionspartierna om innebörden av begreppet »aktiv». Hur mycket som skiljer oss vet vi inte säkert, eftersom regeringspartiet hittills inte givit oss någon tillfredsställande och klar definition av sin aktiva näringspolitik, och partiets näringspolitiska program ger verkligen ingen ledning. Man rör sig och har rört sig i stort sett med allmänna fraser. Vi skall ju i dag ta ställning till tre propositioner, som alla utgör led i den allmänna näringspolitiken, varav en — den som berör förvaltningsbolaget — redovisar intressanta principiella synpunkter som även om inte heller de är tillräckligt preciserade likväl ger en viss vägledning om regeringens intentioner på lång sikt. Det är därför som jag ansett mig böra ta upp mycket allmänna näringspolitiska reflexioner och inte gå in på de konkreta problemen. Jag skall först be att få peka på de motiv för utvidgad statlig företagsamhet, som industriministern själv redovisar i propositionen nr 121; han var för övrigt också inne på dem i sitt anförande för en stund sedan. Den allmänna näringspolitiken går, framhåller departementschefen, fram efter olika huvudlinjer. Den skall bygga ut den näringspolitiska planeringen, förbättra förutsättningarna för företagens kapitalförsörjning, främja teknisk forskning och industriell utveckling och slutligen förstärka den statliga företagsamheten. Varför denna sistnämnda målsättning?

I och för sig kan ingen invändning riktas mot de två första av dessa motiv, d.v.s. om man till dem knyter den betingelsen, som av någon anledning glömts bort, att insatserna i fråga skall vara av den natur att det enskilda näringslivet inte rimligen kan förväntas vara berett att göra dem. Sådana fall kan naturligtvis tänkas med hänsyn till de knappa resurser som står till enskilda företags förfogande och de lönsamhetskriterier, som de måste utgå från om de skall motsvara de krav samhället ställer på dem. Framför allt i fråga om det tredje motivet, nämligen att åstadkomma en rationell företagsstruktur, är den nämnda reservationen betydelsefull. Visst är det tänkbart att den företagsstruktur inom en viss bransch som från strikta effektivitetssynpunkter bedöms vara mest ändamålsenlig inte kan åstadkommas utan statlig medverkan. Men bevisbördan i sådana fall måste åvila statsmakterna, och särskild hänsyn måste tas till riskerna för inte förutsedda biverkningar. Det är ingalunda givet, herr Wickman, att kanslihusets eller dess experters bedömningar av vad som med hänsyn till utvecklingen och konkurrensbetingelserna på sikt utgör en rationell företagsstruktur är de riktiga. Men det motiv för vidgad statlig företagsamhet som är mest avslöjande eller från en annan utgångspunkt mest dimbhöljt är det fjärde, vilket i propositionen beskrivs på ett sätt som knappast ens vittnar om en säker känsla för riktig svensk språkbehandling.

Ärade kammarkolleger! Är det inte en rätt praktfull beskrivning på den nya näringspolitiska aktivitet som skall utövas av en regering som alltid vetat bäst hur våra samhällsproblem skall lösas? Denna målsättning för statlig företagsamhet som jag citerat är av särskilt intresse då det gäller det nya förvaltningsbolaget och de tidigare bildade bolagen, utvecklingsbolaget och SVE TAB, eftersom alla dessa bolag har fåti vidsträckta fullmakter att självständigt expandera. Den utveckling som dessa företag skall verka för bör speciellt uppmärksammas här i riksdagen — jag har varit inne på det tidigare — då ju deras fullmakter berövar riksdagen en del, och en inte liten del, av de möjligheter som riksdagen i dag har att bära sitt konstitutionella ansvar för och utöva kontroll över den statliga medelsanvisningen. Och visst kan man, herr talman, å cna sidan göra gällande att riksdagskontrollen är tungrodd och omständlig och att förfarandet i detta hus illa motsvarar de krav på snabbhet och effektivitet som reses och måste resas i ett dynamiskt näringsliv. Men man kan å andra sidan inte bortse från — vi har i varje fall inte rätt att göra det, och det underströk jag också i höstens remissdebatt — att det är andras pengar, pengar som hela svenska folket har varit med och jobbat ihop och som i varje fall tillhör oss alla, som man förfogar över då man bygger upp eller köper in nya företag. Man måste därför ha möjligheter att väga olika samhälleliga behov mot varandra. Skall beloppen läggas ned på att köpa ett eller annat nytt företag eller bör pengarna disponeras för att skaffa ytterligare ett antal konstgjorda njurar till våra sjukhus? Man kan inte bortse från sådana — här avsiktligt tillspetsade — avvägningsproblem. Och det är riksdagen som konstitutioaellt givits befogenheter att i sista hand göra avvägningarna och svara för att de sker på det sätt som bäst motsvarar hela svenska folkets intressen. Och vidare, herr talman — en växande statlig företagssektor kommer successivt att förändra den svenska blandekonomins struktur. Den får följder för många företagsenheter — stora och små — som till nytta för samhället utövar sin verksamhet inom de ramar blandekonomin drar upp. Den pågående utvidgningen av den statliga sektorn, med den diffusa målsättning som jag här återgivit, är näringspolitiskt och samhällsekonomiskt så betydelsefull att en avkoppling mer eller mindre av riksdagens konstitutionella befogenheter framstår som i varje fall betänklig. Jag vet att den invändningen kowmmer att resas av statsrådet Wickman och andra socialdemokratiska talare, alt frågor om företagsexpansion och om näringspolitiska satsningar inte lämpar sig för långsamma riksdagsbeslut. Det ligger något däri — det har jag redan medgivit. Det demokratiska förfarandet är, som jag sade, tungrott, och det är det inte bara ur den här berörda aspekten utan även med hänsyn till andra. Men vi har nu en gång parlamentarisk demokrati i vårt land, bl.a. för att garantera folkets inflytande, medborgerlig frihet och kontroll över regeringens handlande samt för att förhindra förhastade beslut. Demokratin är inte uppbyggd med tanke på effektivitetskriterier. Andra samhällsskick må gärna motiveras därmed, men dessa system har vi inte mycket till övers för. Och min slutsats av detta demokratins långsamma och tungrodda beslutsoch kontrollförfarande är att en expansiv näringspolitisk verksamhet av det slag som redovisas i industriministerns propositioner i största möjliga utsträckning och i första hand bör anförtros och förbehållas enskilda och att staten blott bör ingripa i undantagsfall, då alldeles särskilda konkreta motiv kan åberopas härför. Skillnaden mellan mig och mitt parti å ena sidan och statsrådet Wickman och det socialdemokratiska partiet å andra sidan är alltså att vi ingalunda avvisar statlig företagsamhet men kräver att det skall kunna åberopas särskilda motiv för den, medan statsrådet Wickman och socialdemokraterna anser att en växande statlig företagssektor är ett mål i och för sig. Regeringspartiet har nu dragit den motsatta slutsatsen, nämligen att i så stor utsträckning som möjligt koppla bort det tunga demokratiska beslutsförfarandet. Det skall överföras på ett stort centralt statligt bolag med mycket vittgående befogenheter i fråga om den översiktliga planeringen inom den växande företagssektorn och >»rörande investeringar som har en sådan omfattning att de i väsentlig grad påverkar företagssektorns struktur eller som innebär att nya verksamheter tas upp>. Någon strävan efter att vitalisera eller stärka demokratin kan inte spåras i det här nya socialdemokratiska effektivitetstänkandet. Jag frågar mig, herr talman: Vad har hänt i det svenska samhället som motiverar det här omtänkandet och den nya given över huvud taget? Jag frågar mig också och många med mig: Kommer ett förverkligande av planerna att förbättra förutsättningarna för det svenska näringslivet? Kommer välståndsökningen att gå snabbare, kommer våra internationella konkurrensbetingelser att bli gynnsammare och kommer generellt sett dynamiken i företagsamheten att förbättras? Kommer riskerna för felbedömning och misstag att kunna förebyggas bättre eller att elimineras genom en centralisering av besluts fattande och företagsamhet? Kommer inte tvärtom koncentrationen av resurser till en i sista hand direkt styrande politisk sektion inom kanslihuset att negativt påverka den balans mellan olika grupper i samhället som varje levande demokrati måste sträva efter att bibehålla? Kommer den enskildes rörelsefrihet, medansvar och medinflytande att bevaras? Medför inte utvecklingen mot stark ekonomisk och politisk koncentration hos ett fåtal befattningshavare eller företagsledare stora risker för demokrati och enskild rörelsefrihet? Herr talman! Från mina utgångspunkter — tron på värdet av ett decentraliserat, på individuellt initiativ, på risktagande, på personlig ansvarskänsla uppbyggt samhälle — är svaret rätt givet. Jag är oroad, herr Wickman, för konsekvenserna av den utveckling som nu börjar avteckna sig, och jag blir inte mindre oroad om jag skulle anlägga enbart effektivitetssynpunkter på min bedömning, tvärtom. Den utveckling som den socialdemokratiska regeringen nu skisserar kan komma att leda till ett sämre utnyttjande av våra samlade resurser än vad vi har haft under efterkrigstiden. Herr talman! Jag har försökt bilda mig en uppfattning om de yttersta inte redovisade bakomliggande motiven, om hur regeringsledamöterna själva upplever vår nuvarande blandekonomi och de förändringar i den som man nu planlägger. Ibland har jag kunnat konstatera att regeringens ledamöter egentligen skulle vilja ha ett annat ekonomiskt system än blandekonomin men att de på grund av beroendet av de internationella marknaderna och vårt näringslivs exportinriktade struktur tyvärr inte för närvarande kan bryta sig ur blandekonomins nätverk. Man hoppas på att i framtiden få friare händer att omgestalta företagandet och blandekonomin. Herr Erlander underströk t.ex. nyligen i en intervju att man just nu tydligt ser hur konkurrensen utifrån hindrar oss ifrån allt vad vi vill göra för närvarande. Än så länge måste vi ta hänsyn till valutareserven och våra företags möjligheter att hävda sig på den internationella marknaden. Men det är möjligt att vår rörelsefrihet genom ett ökat kollektivt sparande, som inte kan flytta utomlands, blir större. Herr Wickman framhöll på Grossistförbundets års möte i november att även om han ansåg att det fanns >mycket starka skäl för en stark expansion av det statliga och det kooperativa företagandet», en realistisk syn på näringspolitiken likväl måste utgå ifrån att den helt dominerande delen av näringslivet inom överskådlig framtid måste komma att förbli privat. Att, menade han, »föra en politik i syfte att krossa de privata företagen vore ungefär lika framsynt som när bonden i sagan slaktade hönan som värpte guldägg». Men marknadsekonomin — menade han — fungerar i praktiken inte så perfekt som man ofta förutsätter, och det innebär att vi inte får »tveka att göra inbrytningar i detta system när det finns samhälleliga skäl att göra det». Och därmed, herr talman, är vi tillbaka till de inbrytningar som herr Wickman närmare, men fortfarande vagt, definierar i propositionen om förvaltningsbolaget. Och alltjämt återstår flera betydelsefulla konkreta frågor att besvara. Kan man utgå ifrån att de samhällsproblem det här är fråga om, som alltså motiverar den ökande statliga sektorn, verkligen blir lösta, om den statliga sektorn byggs ut i den omfattning som föreslås? Blir företagen bättre och mera ägnade att på lång sikt öka våra tillgångar och höja vår levnadsstandard, därför att de förstatligas? Blir företagsledarna skickligare och mer framgångsrika i och med att de lockats över till statliga företag? Ökar vi allas vår gemensamma kaka genom att avdela en större bit åt den statliga, samhällsägda sektorn och en mindre bit åt den enskilda? Den socialdemokratiska politiken innebär ju en omfördelning av resurser, inte att nya skapas. Blir med andra ord de statliga företagen mera effektiva, mera räntabla och mera konkurrenskraftiga, nationellt och internationellt, än de enskilda? Ja, herr talman, man kan ju alltid hoppas. Hittills varande erfarenheter från den statliga företagssektorn ger i varje fall inte enbart positiva svar. »Statens ansvar gentemot medborgarna kan infrias endast om staten får tillräckliga resurser och instrument», sade statsrådet Wickman på Grossistförbundet — statsrådet skall vara tacksam för att jag läser upp allt fint han har sagt. Och ansvaret, sade han vidare, kräver handlingsmöjligheter. För att öka handlingsmöjligheterna är det »nödvändigt med ett mer aktivt samarbete mellan samhälle och företag och i detta samarbete kommer staten att spela en alltmer aktiv roll». Han talade också mycket vackert om samarbete i sitt inledningsvis hållna valtal. Men, herr talman, samarbete förutsätter förtroende. I detta fall förutsätter det tilltro till statsmakternas in tresse för ett verkligt samarbete mellan likvärdiga parter. Men stat och enskilda blir i praktiken mycket sällan likvärdiga i en förhandling. Förhandlingar som bygger på diktat från den ena sidan — den sida som kan utnyttja den politiska maktens alla instrument för att övertyga och övertala — brukar inte kallas samarbete och skapar inte heller förtroende. Förtroendet förutsätter bl.a. att statsmakterna helt och fullt accepterar den fria konkurrensens spelregler. En given utgångspunkt måste alltså vara att statliga företag inte ges ensamrätt eller andra öppna eller dolda fördelar. Hittillsvarande erfarenheter av statligt företagande inger ingalunda förtroende i det hänseendet. Jag behöver bara peka på fyra företag, med vilka kammarens ledamöter själva har nära kontakt: Kreditbanken, Vaktbolaget, Allmänna förlaget och statens järnvägars resebyrå. Inte minst med nuvarande hårt ansträngda kreditmarknad har statliga förhandlare med tillgång till statens kassakista helt andra möjligheter att spela vid förhandlingsbordet än enskilda har. Och som företrädare för den politiska makt, som i dagens parlamentariska majoritetsläge även kan bolla med inkomst-, förmögenhetsoch arvsskatter, intar de naturligtvis en särställning. Herr talman! Regeringspartiet — och vi andra också — torde i dag vara medvetet om att ett växande antal små och medelstora företagare anmäler intresse för att överlåta sina företag till den nya aktiva näringspolitikens uppköpare; statsrådet Wickman underströk också i sitt inledningsanförande att här var det flera företag som stod i tur. Lika medveten måste regeringen vara om de tilltagande tendenserna till utflyttning ur landet av kapital, inte bara vanligt ekonomiskt kapital utan också kapital i form av begåvning och kunskaper. Kapitalflykten var — sade Tage Erlander i den intervju som jag nyss åberopade — tidigare »en fruktansvärd realitet och är det naturligtvis ännu». Vi har nu under ett år förlorat 1800 miljoner kronor, men ändå finns det ingen av regeringens ledamöter som är »direkt oroad>, tillade han — ett präktigt understatement, skulle jag vilja säga. Och begåvningsflykten — the brain drain — tog herr Erlander inte alls upp. Man må tycka och tänka vad man vill om sådana uttryck för en allmän olust inför dagens politiska utveckling, men inte vittnar de om det förtroende för statsmakterna och för svensk politik som skall utgöra grunden för det samarbete industriminister Krister Wickman anser sig kunna räkna med. Då man studerar regeringens näringspolitiska uttalanden blir man också medveten om de meningsskiljaktigheter som föreligger mellan generationerna.

Finansminister Gunnar Sträng å andra sidan representerar en generation som under ett långt liv fått lära sig hur enskild företagsamhet fungerar och hur effektivt den förvaltat sina tillgångar. Statens satsningar i vårt näringsliv är nödvändiga, säger herr Wickman, för att möta kraven på en rättvisare fördelning av arbetstillfällen i olika delar av vårt land, på ökade arbetsmöjligheter för de äldre samt på en mer mänsklig och riktig miljö. Ja, herr talman, det låter ju väldigt bra. Men var finns alla de dugliga specialister och experter som skall lösa dessa problem? Var skall industriministern hitta »de goda cigarrerna>»? Några sitter på statssekreterarbänken. Men experter är inte mer än människor, de må befinna sig inom enskild eller statlig sektor och sitta på den ena eller andra bänken här i riksdagen. En företagare blir inte bättre — det har jag redan sagt — genom att han träder i statens tjänst eller blir chef för ett statligt företag. Och inte blir han bättre av vetskapen att som statens representant kunna lättare förfoga över pengar. Varje satsning som kräver pengar fordrar också en hård bedömning av vilket av olika tänkbara alternativ som är det mest lönsamma och som ger bäst avkastning på lång sikt. Eftersom pengar inte växer på träd i det enskilda näringslivet, blir pressen på riktiga angelägenhetsbedömningar där utomordentligt hård. Kommer den att bli lika hård inom den statliga sektorn? Och, herr talman, varje slant som statsmakterna spenderar tas från våra gemensamma tillgångar liksom också varje statlig expert hämtas från allas våra tillgångar på människomaterial. Det finns ingenting som talar för att utbytet blir bättre och lyckosammare för oss alla, om en växande del av våra tillgångar — i denna vidsträckta bemärkelse — förs över till den statliga sektorn. Tvärtom ökar vid en utbyggd centralisering av resurser och beslut riskerna för ett felaktigt utnyttjande. På lång sikt begränsas också — vilket inte är mindre viktigt — den enskildes rörelsefrihet. En politisk och ekonomisk koncentration måste medföra sådana konsekvenser. Det är därför jag med stark sympati på nytt citerar herr Tage Erlander: »Jag skulle betrakta en socialism som skulle minska genomsnittsmänniskans rörelsefrihet som en totalt misslyckad socialism. Då är blandekonomin, så som vi har den nu, mycket bättre.» Men, tillade han, >»om man är medveten om de risker för inskränkning av rörelsefriheten, av den personliga integriteten osv. som kan vara förenad med en centraliserad makt, så nog skall man kunna undvika den>. Jag frågar: är man verkligen medveten om riskerna? Den nya socialdemokratiska generationen förefaller inte vara det — i varje fall talar man väldigt litet om dessa risker när man resonerar om den näringspolitiken. Och hur tänker man förebygga riskerna för en inskränkning av rörelsefriheten? Att ge ett antal riksdagsmän möjlighet att vara med och lyssna på bolagsstämmor ökar inte den rörelsefrihet som jag nu talar om. Finansminister Gunnar Sträng — representanten för den andra generationen — är mera observant på utvecklingens faror. Jag vet ju inte vad den gamle socialdemokraten innerst inne tänker, men jag kan inte undgå att dra vissa slutsatser då Gunnar Sträng exempelvis varnar för experiment och högtflygande visioner. »Se på Harold Wilson», sade han nyligen i den intervjuserie som jag hämtat en del material ur. »Vart ledde Harold Wilsons högt ställda förväntningar?» Jo, sade herr Sträng, det har blivit »ett oerhört trist, grått och besvärligt jobb att med ryg gen mot väggen ta den ena prövningen efter den andra». Att det finns de som börjar dra paralleller mellan Storbritannien och Sverige är herr Sträng tydligen medveten om. Och finansministern stryker under att det alltid kommer att vara så »att man är tvingad att stimulera investeringar, sparande och kapitalbildning». Det väsentliga för ett företag är, säger han, att det klarar sig i den hårda konkurrensen, att det expanderar, ger sysselsättningsmöjligheter och genom säg gärna vinsten skapar möjlighet för arbetstagarnas representanter att förhandla sig till sin del därav. Vad man skall inrikta sig på, menar Gunnar Sträng, är att socialisera avkastningen — via skattepolitiken, via lönepolitiken och via den sociala reformpolitiken. Det avgörande är vad medborgarna får i utdelning vid resultatets fördelning. Gunnar Sträng säger också ait han inte har någonting till övers för en hård detaljreglering från toppen och ned till produktionsställena. Pyramidal ordergivning betraktar han >»som grus och sand i maskineriet», och han påstår sig inte kunna finna något annat medel mot detta >än den relativt liberala ekonomi som vi tillämpar här hos oss>. Herr talman! Vi har ännu inte kommit så långt på den väg som den nya generationens socialdemokratiska aktivister stakar ut. Jag vill heller inte göra gällande att den — som herr Erlander kallar det -— nya »idén att köpa in sig i företagen» behöver få de konsekvenser jag här skisserat. Men den nya politiken kan få det, om den fullföljs på det sätt som herr Wickman och hans teknokratiska medarbetare låter antyda. Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag skulle röra mig med allmänna termer. Jag har gjort det och har inte konkret berört de tre näringspolitiska komplex som vi i dag skall besluta om. Jag har bl.a. förbigått problemet om hur man skall skapa större effektivitet och bättre lönsamhet i de företag som staten redan nu driver. Andra talare från mitt parti kommer att ta upp denna och liknande konkreta frågor och då på nytt bemöta statsrådet Wickmans beskyllning att vi inte kunde tänka oss någonting i stil med ett statligt förvaltningsbolag och därför har yrkat avslag på förslaget härom. Jag utgår också från att de centrala frågorna om insyn, medinflytande och medansvar från de enskilda arbetstagarnas sida kommer att beröras i debatten. Trots den djupa tillfredsställelse herr Wickman själv gav uttryck åt i sitt anförande då det gällde frågan om medansvaret från de anställdas sida, tyder de hittillsvarande erfarenheterna av statliga företag inte på att intresset för insyn och information är större i statliga än i andra företag. De anställda skulle nu få verkligt inflytande, sade herr Wickman. Ja, det återstår att se! Jag faller lätt för frestelsen att erinra om Duroxtransaktionen. Och för att ta ett färskare exempel: Vad fick de nära 10 000 farmaceuterna och apoteksteknikerna inom apoteksväsendet för möjligheter att göra sina röster hörda, då apoteken i höstas tvingades — jag använder avsiktligt det ordet — att acceptera uppgörelsen om ett statligt apoteksbolag? Det som då skedde är betecknande för de förhandlingar och det samarbete mellan stat och enskilda som herr Wickman så gärna talar om. Herr talman! Även om jag vet att herr Wickman blir illa berörd om jag säger det, anser jag att det sätt på vilket transaktionerna i dessa tre frågor avgjorts och förts fram till beslut inte vittnar om någon stark inlevelse i våra konstitutionella, demokratiska spelregler. Jag har redan förut kritiserat regeringen för att den åsidosatt riksdagen och oppositionen. I flera motioner har förfaringssättet också starkt kritiserats. När det gäller Uddcomb t.ex. säger herr Wickman: Varför inte yrka avslag på Uddcomb då? Men, herr Wickman, hur skall någon med sitt sunda omdöme i behåll kunna yrka avslag på ett företag som det redan byggs för nere i södra Sverige? Våra faktiska och praktiska möjligheter att yrka avslag, om vi nu ville göra det, är i dag helt obefintliga. Det begriper statsrådet Wickman — jag har aldrig frånkänt honom begåvning — och det begriper alla. Därför var frågan i hög grad retorisk. Eller hur? Det finns, herr talman, ingen anledning att nu efter utskottsbehandlingen modifiera det omdöme jag fällde här i kammaren för drygt en månad sedan: »Förfaringssättet vittnar om bristande respekt för demokratiska spelregler och om en självrådighet och maktfullkomlighet, som man inte borde ha kunnat vänta sig ens av en stark socialdemokratisk regering. Förfaringssättet rimmar illa med de stolta och högstämda deklarationer om demokratins ansvar och skyldigheter som statsminister Palme för några timmar sedan gjorde inför en andäktigt lyssnande andra kammare.»

Herr talman! Det är tydligt för envar som har lyssnat till statsrådet Wickman att han är orolig. Han är ängslig att han skall komma att få stå till svars för en hel del saker som på mycket goda grunder kan kritiseras; herr Bohman har redan framfört en del sådan kritik. Herr Wickman har då uppenbarligen tänkt att anfall är bästa försvar, och han drar sig inte för att kritisera det sätt på vilket oppositionspartierna väljer sina talesmän och ordningsföljden mellan olika talare. Det är en egendomlig mentalitet. Skall herrarna på regeringsbänken bestämma på vad sätt oppositionen skall föra fram sina argument. Det är också en annan sak som är egendomlig. Det har brukat förekomma att en debatt inletts med vissa regeringsdeklarationer som varit upplysan de och kunnat ge material för en bedömning av regeringens hållning. I stället för sådana deklarationer har vi här i dag fått lyssna till ett »valtal>. Är det någon som menar att detta är en metod att underlätta en saklig debatt i en viktig fråga som chefen för industridepartementet onekligen borde vara angelägen att åstadkomma? Förklaringen kan bara vara att herr Wickman i det här läget på goda grunder känner sig något besvärad. Jag skall litet längre fram återkomma med några repliker. Låt mig först inledningsvis säga något om den allmänna inställning som socialdemokratin och regeringen visat när det gäller det föreliggande problemet, d. v. s. den statliga företagsamhetens uppgifter och framtida utveckling. Vad har då regeringen för inställning till detta problem? Svaret tycks vara att regeringen tänker sig en fortgående snabb ökning av den statliga företagsamheten. Läs proposition nr 121, och ni kommer att få intrycket att statsrådet vill öka den statliga företagsamheten så mycket man kan eller vågar. Det sägs att man i regel skall ha räntabilitet som målsättning när det inte finns speciella skäl som talar däremot, men de skäl som anförs är talrika ehuru så föga precisa att den begränsningen inte blir särskilt effektiv. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Wickman. Nu såg jag emellertid att herr Wickman, som överöst folkpartiet med beskyllningar och som begärt svar av mig personligen på en hel del frågor, avlägsnade sig när jag i min tur skall svara. Är det också en nyhet när det gäller regeringens sätt att sköta en debatt? Skall staten dra sig tillbaka från företagsamhet som inte tycks lyckas tillräckligt bra?

Har regeringen ingen mening om den saken? Är det inte ganska belysande att statsrådet inte säger någonting om detta? Vi kan dock peka på sådana fall som Durox. är det så att herr Wickman av känsloskäl undertrycker varje tanke på och varje minnesbild av Durox därför att han inte vill tänka på problemet, om man bara bör öka den statliga företagsamheten eller om det också finns förutsättningar för att på några punkter minska den? I många lägen har staten skäl att öka sin företagsamhet, anser statsrådet, och han konkretiserade detta i propositionen genom att säga att det när sysselsättningen inte är tillfredsställande finns anledning i och för sig att överväga ökad statlig företagsamhet. Men sysselsättningssvårigheterna kan ju vara tillfälliga. Här kommer jag till min andra fråga: Om en tillfällig sysselsättningssvårighet föranleder herr Wickman att grunda ett statlig företag, skall då detta företag vara permanent under årtionden framöver? Skall tillfälliga sysselsättningssvårigheter utgöra motivering för att man fortsätter att ständigt grunda nya statliga företag? I så fall är det klart att resultatet blir en fortgående expansion av den statliga företagsamheten, eftersom det av och till förekommer tillfälliga sysselsättningssvårigheter. Den tanken tycks inte i principresonemangen ha runnit upp i herr Wickmans hjärna, att staten kan överlåta ett företag till andra, om förutsättningarna ändras, och det är som sagt ganska avslöjande. Antag att regeringen misslyckas med sin ekonomiska politik — det har hänt åtskilliga gånger — så att vi 1970 får en krisartad situation i vissa avseenden, låt vara inte på samma sätt som under 1930-talet. Om regeringen miss lyckas med sin ekonomiska politik, så att sysselsättningen blir otillfredsställande, blir inte sysselsättningssvårigheterna jämnt utbredda över hela landet, utan de framträder i regel punktvis. är detta ett skäl för att grunda statliga företag, som sedan skall leva kvar årtionde efter årtionde? I så fall kan regeringen genom att dåligt sköta den ekonomiska politik, om vars principer vi väl alla har varit i stort sett eniga, skapa förutsättningar för en fortgående socialistisk utveckling. Jag undrar alltså, kort sagt, om regeringen har dragit några slutsatser t.ex. av Duroxfallet och fallet med Statsgruvor och om regeringen vill deklarera, under vilka förutsättningar den anser att statlig företagsamhet, som har kommit till stånd av speciella skäl, bör överlåtas till andra ägare när dessa ursprungliga skäl inte längre föreligger. Ehuru herr Wickman varit tyst på denna punkt och bara talat om förutsättningar för tillväxt i den statliga företagsamheten, vet vi inte alls, om regeringen stannar vid detta. Herr Wickman, som onekligen i sitt anförande avslöjade taktiska intressen av ganska överraskande slag, kan inte bli förnärmad om jag svarar, att därest herr Wickman finner lämpligi att här bara tala om en del av regeringens framtidsprogram, är det inte något motiv för att vi skall kunna känna oss förvissade om att regeringen inte vill gå längre. Vi måste fråga oss vad andra ledamöter av regeringen — kanske mindre taktiska och mindre försiktiga än statsrådet Wickman — har sagt. En känd ledamot av regeringen, statsrådet Alva Myrdal, har i Veckans affärer uttryckt åsikten, att det är naturligt att offentliga behov tillfredsställs genom offentlig produktion. Se, det är en princip som för långt!

Här är det sannerligen inte tal om konkurrens på lika villkor! Envar som tänker över saken inser att det kan röra sig om rätt begränsade kvantiteter av många varor. Jag vet inte hur många blyertspennor som staten eller kommunerna inköper, men jag har litet svårt att förstå att det skulle vara lämpligt att staten startar en egen fabrikation av blyertspennor. Det är uppenbart att det skulle bli fråga om fördyrad produktion i mycket liten skala, om offentliga behov skall tillgodoses genom offentlig produktion, alldeles bortsett från de risker som skulle uppkomma när det gäller t.ex. läromedel för skolorna.

Jag måste här hänga på frågan, om statsrådet Wickman tar klart avstånd från statsrådet Myrdals uttalande. Inser regeringen att dess principer om konkurrens på lika villkor etc. står i strid med fru Myrdals uttalande. Det är nämligen inte likgiltigt, om olika statsråd gör olika uttalanden i centrala viktiga frågor av principiell natur. Jag brukar inte citera herr Hermansson, men jag är nästan frestad att göra det. Låt mig säga, att någon ordning får det väl ändå vara på de principiella uttalandena av regeringsledamöter!

Har statsrådet Carlsson nu tagit avstånd från dessa principer och anslutit sig till regeringslinjen, eller finns det en spricka i regeringen även på den punkten? Statsrådet Wickman är intresserad av samarbetet mellan folkpartiet och centerpartiet — jag skall återkomma till den saken senare. Nu vill jag emellertid säga till statsrådet Wickman, att det är mer väsentligt och mer berättigat att vi frågar var regeringen står; dess ledamöter tillhör ju inte olika partier, såvitt jag har mig bekant.

Vore detta inte bättre som huvudprincip även för den statliga företagssamheten, som måste ingå som ett led i denna statliga politik? Det är många åtgärder som staten då måste vidta och som vi på vårt håll har både accepterat och själva tagit initiativ till. Statsrådet och utskottet talar om konkurrens på lika villkor, och det tycker jag är mycket värdefullt. På den punkten tror jag, att vi skall kunna föra diskussionen vidare i positiv riktning. Frågan är bara, hur man åstadkommer konkurrens på lika villkor. Det är ju en sak som har varit och är litet oroande. Kan vi säga, att de statliga företagen vad beträffar finansiering under tider av hård kreditåtstramning inte har fått någon privilegierad behandling alls? Nej, det kan vi inte. Vi vet att det i fråga om kreditförsörjningen har givits vissa förmåner åt statliga företag. Jag tolkar statsrådet Wickman så, att han genom propositionen har avgivit en förklaring att regeringen kommer att se till att inga favörer lämnas i fråga om finansiering av de statliga företagen jämfört med andra företag. Skulle statsrådet inte vilja godkänna denna tolkning, anhåller jag om en klargörande deklaration, så att vi kan få diskutera den. Saken berörs i förbigående i propositionen, men jag tycker att här behövs ett ytterligare klargörande. Att det inte råder konkurrens på lika villkor i vissa fall vad beträffar Statens kreditbank tror jag också man kan hävda. Det hävdas nämligen att en del offentliga kunder har skäl att välja Kreditbanken. Men viktigt är, herr talman, inte bara detta att regeringen säger att vi skall eftersträva konkurrens på lika villkor, utan viktigt är också att man får ett sådant system, att de statliga företagen kan bevisa sin konkurrenskraft. Det förutsätter ju att de inte erhåller några favörer. Om jag återgår till läromedelsförlaget, som staten driver tillsammans med kommunerna och KF, vill jag fråga: Hur bär man sig åt för att trygga att företaget kan bevisa sin konkurrenskraft? Om jag vore statsrådet Wickman skulle jag tillsätta en särskild utredning, som sysslade med den frågan, och säga till utredningen: Vi har lovat konkurrens på lika villkor. Det är verkligen ett invecklat problem att trygga att det i realiteten blir det. Låt oss undersöka, hur vi skall bära oss åt för att vi med säkerhet skall åstadkomma en konkurrens på lika villkor, så att de statliga företagen kan bevisa sin konkurrenskraft. Med anledning av att statsrådet Wickman som skäl för statlig företagsamhet bl.a. anför, att det kanske inte finns tillräcklig konkurrens eller tillräckligt stor marknad, kommer jag in på en annan sak. Jag är, herr talman, ledsen över att proposition nr 121 verkligen är så ensidig till sitt innehåll, att det är en massa frågor som måste ställas. Vill statsrådet uppmuntra konkurrens genom att stimulera till uppkomsten av enskilda eller kooperativa företag i en bransch, där man inte har ett naturligt monopol men i vilken bransch i alla fall av någon anledning ett statligt företag spelar en stor roll eller dominerar? Det verkar som om detta skulle vara någonting som herr Wickman aldrig kommit att tänka på, han har tänkt på behovet av konkurrens när vi kommit i ett sådant läge där han kunnat säga att det är motiverat med ökad statlig företagsamhet. Men det omvända fallet, då det är motiverat med ökad enskild företagsamhet, har jag inte hört herr Wickman tala om och inte heller diskuteras det i han proposition. Vi känner till förklaringen: han tänker hela tiden på vilka skäl som kan finnas för en utvidgning av den statliga förelagsamhet som han företräder i regeringen. Något av Parkinsons lag gör sig gällande även i hans departement, och ibland undrar jag om man kanske borde kalla statsrådet för herr Parkinson-Wickman, i varje fall denna gång i hans egenskap av propositionsförfattare. Vad beträffar insyn och redovisning i de statliga företagen är det väl uppenbart att de nuvarande förhållandena inte är tillfredsställande.

För observera herr talman, att det inte allena är fråga om Förvaltningsbolaget utan också om de företag där aktiekapitalet helt eller delvis ägs av detta bolag. Det skulle verkligen vara intressant, om vi snart kunde få en tillbakablickande översikt över de statliga företagen härvidlag. Kan det finnas något skäl att inte lämna en sådan redovisning? Jag tycker inte det. Herr talman! Utan att uppehålla kammarens ledamöter alltför länge skulle jag vilja framföra ytterligare en principiell synpunkt. Det gäller statens två roller som jag vid ett tidigare tillfälle i kammaren helt kort berört. Staten uppträder ju här i dag, representerad av herr Wickman, närmast såsom företagsägare, ägare till dels en industrikoncern och dels vissa s.k. public utilities som telefon, telegraf etc. Men staten uppträder i regel här i kammaren med en helt annan funktion, nämligen som ett serviceorgan för medborgarna med uppgift ordna mångahanda ting i det samhälle där vi lever. I fråga om den statliga lagstiftningen, åtgärder för ordningens upprätthållande, skolväsendet, ja, tusen och en saker, är staten ett serviceorgan för oss alla. Staten har t.ex. via den ekonomiska lagstiftningen relationer till enskilda, kommunala, kooperativa och statliga företag. Jag menar att det är väsentligt att staten — såsom serviceorgan och en institution som hjälper oss och ordnar för oss samt i viss mån styr oss alla genom uppdragandet av regler för handlingsfriheten — beaktar att den skall ha samma relationer till de enskilda företagsgrupperna som till den statliga företagsgruppen. Det är detta jag tycker att statsrådet Wickman, och inte bara statsrådet Myrdal, ofta förbiser. Man menar att eftersom staten i egenskap av allmänt serviceorgan och vår representant i alla avseenden har ett juridiskt samröre med staten som ägare av en industrikoncern, så finns det alldeles speciella relationer i ett sådant fall. Därför vill fru Myrdal och andra att staten och kommunerna skall köpa av sina egna företag, som det heter. Men det är en mycket väsentlig sak att staten som stat — om jag får uttrycka det så — skall vara objektiv i förhållande till olika företagsformer. Talet om konkurrens på lika villkor blir bara tomt prat, om man inte respekterar att staten skall iaktta verklig neutralitet i sitt förhållande till olika företagsgrupper och företagsformer. Detta är ett problem som vi snuddat vid åtskilliga gånger, och om statsrådet Wickman här ville göra en deklaration om regeringens inställning, så är det först den saken det gäller. Staten har som stat till uppgift att övervaka och kontrollera, att utöva prisövervakning o. s. v., och då är det väl klart att staten inte har så goda förutsättningar som önskvärt vore, om staten själv är part i målet. Att staten är kontrollant av de statliga företagen och skall sköta den sysslan från samma utgångspunkter som kontrollen av enskilda företag kan resa vissa problem.

Det är så lätt att säga, att om staten äger ett företag ser också staten till att det skötes på bästa sätt. Det är inte nödvändigt att kontrollorganen underkastar det företaget samma kontroll och övervakning som andra företag. Men, herr statsråd, vi kan väl ändå vara ense om att staten även i det fallet skall vara neutral, men att svårigheter som uppkommer för staten att vara verkligt neutral och utöva effektiv kontroll är ett motiv för att inte i onödan utvidga den statliga företagssektorn. Skall man göra det, så krävs det speciella skäl härför.

Den svenska marknadens omfattning är i de flesta fall av ringa betydelse i detta sammanhang, herr statsråd, ty vad gäller industrivaror har vi i stort sett en fri marknad inom EFTA-länderna. För många andra varor är tullarna också internationellt så låga, att det blir fråga om en mycket större marknad än bara den svenska. Och därför kan vi mycket väl ha ett fåtal företag av betydande storlek här i landet och ändå bevara konkurrensen. Det finns inga skäl för att säga att om vi bara har ett par svenska företag i en bransch, så måste staten träda till och ordna så att det inte blir något monopol. Det kan förekomma enorm konkurrens från företag i andra EFTA-länder eller från länder utanför EFTA. Det finns emellertid en aspekt av detta problem som regeringen alltid är ganska obenägen att diskutera och vill skjuta åt sidan.

I verkligheten kommer det att bli en utveckling där staten kontrollerar praktiskt taget hela kapitalmarknaden och kommer att göra allt större ingripanden, beträffande vilka man inte med herr Wickmans elastiska formulering som grund kan förutse vare sig tidpunkten eller målet. Härigenom kommer medborgarna nödvändigtvis att bli mindre självständiga och få minskad handlingsfrihet. Den starka stat som regeringen vill ha — även om man brukar kalla den det starka samhället, vilket låter bättre — kommer att bli en fara för den enskilda medborgarens handlingsfrihet och oberoende. Är det inte så, herr statsråd, att man bör föredra att ordna verksamheten på näringslivets område genom åtgärder som icke medför en ständigt ökad statlig maktkoncentration? Bör man inte säga sig att enskild företagsamhet skall föredras om problemen kan lösas lika väl genom stimulans till enskilda företag som genom inrättande av ett statligt bolag? — och det finns sannerligen ingen grund att tro att det senare är mera effektivt. Eller vägrar regeringen att i sådana fall över huvud taget ta någon hänsyn till maktkoncentrationsargumentet? Detta är en ganska väsentlig fråga, som såvitt jag kunnat bedöma statsrådet Wickman aldrig velat gå in på i sina skriverier. Enligt min mening leder dessa synpunkter övervägande till att det inte räcker med att söka åstadkomma lönsamhet och största möjliga expansion för de statliga företagen. För detta talar flera skäl som jag tidigare nämnt, även det sistnämnda. I praktiken får de statliga företagen ofta en i någon mån privilegierad ställning, varför det inte blir en konkurrens på lika villkor. Risken härför framstår i dag inte som mindre utan snarare som större än vad den var i går.

Herr talman! Det är väl ändå så att staten har väldiga uppgifter när det gäller att främja näringslivet och därigenom nationalinkomstens utveckling. Det gäller penningvärdet, det gäller skattesystemets art, det gäller skapandet av förtroendefullt samarbete mellan stat och näringsliv, det gäller främjandet av företagsdemokratin och mycket, mycket annat. De statliga företagen ingår, som jag sagt, enligt vår mening som ett led härvidlag.

Det är dessa indirekta skäl till att föredra det enskilda näringslivet, när man inte kan påvisa några direkta fördelar med den statliga verksamheten, som statsrådet Wickman tydligen inte vill beakta. Och det är också så att hans uttalanden om konkurrens på lika villkor i praktiken lätt kommer att bli, som jag sade, förord för ett system som innebär vissa favörer för de statliga företagen. Herr talman! Slutligen vill jag ge en kort replik på herr Wickmans inledningsanförande. Fru Nettelbrandt har redan bemött herr Wickman när det gäller företagsdemokrati och medinfly tande. Jag vill bara understryka att folkpartiet många gånger har lagt fram positiva förslag som syftat just till att öka de anställdas medinflytande — det har ingalunda bara gällt representation i styrelserna. Men jag måste fråga herr Wickman: Vad beror det på att läget i de statliga företagen hittills varit och fortfarande är så pass otillfredsställande när det gäller företagsdemokrati? Om herr Wickman anser att detta är en väsentlig sak, varför har regeringen då inte handlat på ett mera effektivt sätt tidigare? Är herr Wickmans uttalande i verkligheten ett starkt kritiskt angrepp på regeringen för dess underlåtenhetssynder under hela efterkrigstiden? Så måste väl vara fallet, eftersom ingen kan påstå att läget i dag är tillfredsställande. Se exempelvis på Norrbottens järnverk! Herr statsrådet vet vilka svårigheter ledningen där haft att vinna förståelse för företagsnämnden. I själva verket är det märkvärdigt att det har gått så trögt med de företagsekonomiska inslagen i de statliga företagen och att det har gått trögt med insynen därvidlag även för riksdagen — något som Duroxexemplet senast visade. Statsrådet sade att det i folkpartiets motion bara anförts kritiska synpunkter och inga positiva synpunkter på att statlig företagsamhet kan behövas. Det är nu inte riktigt. Jag hänvisar bl.a. till följande uttalande på s. 12 i det häfte där motionen intagits: »Statliga företag kan självfallet spela en roll för den regionala sysselsättningspolitiken.» Vi vill betona detta mera än vad regeringen gör. Hur kan statsrådet stå här och säga att vi inte anfört några skäl för en statlig företagsamhet? Man kan också hänvisa till att det på ett ställe i motionen sägs: »Däremot bör statlig företagsamhet komma i fråga när speciella skäl härför kan anföras. Konkurrensen kan behöva skärpas inom en bransch, där denna av olika anledning ar försvagats till men för samhälle och konsumenter. Statlig företagsetablering är dock inte den första åtgärd man bör tänka på i det sammanhanget.» Syftar herr statsrådet till att vi inte säger att statlig företagsamhet bör förekomma i första rummet? Han tänker kanske: Nej, de vill visst överväga införande av statlig företagsamhet men de säger inte att den skall komma i första rummet. Då tillhör vi alltså fienderna. Men herr talman, det som är det märkvärdiga med statsrådets uttalande är att han alldeles glömmer bort att han skrivit en proposition som framstår som en enda lovsång till och motivering för en växande statlig företagsamhet. Då är det, enligt gammal praxis för övrigt, ganska naturligt om det kommer en motion som tar upp dessa synpunkter till bemötande och därigenom skapar ett material som ger möjlighet till en mera balanserad behandling i utskottet. Därför är det också naturligt att tyngdpunkten i motionen kommit att ligga på kritik mot den överdrivet expansiva tendensen i herr Wickmans proposition. Därigenom får utskottet ett mera balanserat material och kan göra sina uttalanden och reservationer mot den bakgrunden. Så enkelt är det, herr talman och herr statsråd, men det har herr Wickman inte kommit att tänka på. Han säger i stället: Folkpartiet har tydligen i motionen redovisat hela sin uppfattning och borde därför yrka avslag. Att reservationen är annorlunda och har vissa mera balanserade, positiva inslag beror på centerpartiet. Jag har redan förut sagt att om herr Wickman började ägna uppmärksamhet åt olika grupper inom sitt eget parti och sin egen regering skulle han nog göra en större insats. Här har centerpartiets och folkpartiets representanter under mycket gott samarbete lagt denna reservation till rätta. Det har inte varit några slitningar och misshäl ligheter därvidlag — åtminstone såvitt jag har kunnat finna vid samtalen med ledamöterna i utskottet — och de kommer väl att återkomma till saken, om det anses behövligt. Men det är inte bara detta att vi givit uttryck åt vår uppfattning i en reservation och att herr Wickman sedan säger: Nej, det där kan inte vara er uppfattning och därför måste jag polemisera mot er motion. Herr Wickman vet dock mycket väl att folkpartiet i denna kammare många gånger framhållit att statlig företagsamhet i vissa avseenden har en viktig roll att spela. Folkpartiets ledare här i riksdagen, Sven Wedén, har å riksdagsgruppens vägnar flera gånger klart understrukit detta. Folkpartiet har röstat för en rad av de nya statliga företagsbildningarna. Vi har inte velat ge monopol för Investeringsbanken, men vi har röstat för Etableringsaktiebolaget och flera andra av dessa företag, Uddcomb m.fl. Det är sant att vi har kritiserat förfaringssättet beträffande tillkomsten av såväl Uddcomb som andra företag, men därvidlag måste väl även statsrådet medge att kritiken varit berättigad. Men när vi har reservationen, deklarationer av Sven Wedén och alla våra tidigare röstningar, vad är det då, herr talman, för mening att statsrådet uppträder här med ett inledningsanförande — en ovanlig åtgärd — för att säga: »>Nej, nej, allt det där finns inte. Folkpartiets åsikt är uttryckt bara i en motion, och i motionen betonas vissa begränsade faktorer.> Men denna motion var i viss mån en kommentar till propositionen för att — jag upprepar det — utskottet skulle ha ett balanserat material till förfogande.

Herr Wickman vill emellertid börja ett storkrig mot folkpartiet på denna svaga, för att inte säga obefintliga grund. Naturligtvis finns det en skillnad: herr Wickman vill gå mycket längre när det gäller vidgad statlig företagsamhet, om man får tro honom, medan vi hävdar att viktiga uppgifter kan behöva lösas genom statliga företag men att man skall se till, att man inte använder denna metod i onödan. Herr talman! Andra företrädare för folkpartiet kommer senare att kommentera reservationerna.

Jag vill bara göra det tillägget att det inte förhåller sig så, att sysselsättningspolitiken kan anföras som argument för statliga företag på det sätt som herr Wickman har påstått. Det är enbart av hänsyn till kammarens tid som jag inte har gått in på saken; jag nöjer mig med att till sist nämna att domänverket från år 1953 till år 1968 har minskat antalet arbetare från något över 12 000 till något över 5 500, och minskningen fortgår. Det beror på att samma krafter där gör sig gällande som i enskilda företag. Detta är ingen kritik mot domänverket, utan jag nämner det för att visa att man inte utan vidare får utgå från att det blir en mera tryggad sysselsättning i statliga företag än i andra. Det blir det nämligen inte.

Herr talman! Efter denna långa inledning är det kanske inte ur vägen om någon som har deltagit i avdelningens behandling av detta ärende tar till orda. Jag skulle vilja understryka att det i och för sig är värdefullt att näringspolitiken och debatten om de statliga företagens utveckling har stått i centrum under senare år. Utan tvivel är det viktigt att det förs en debatt om dessa frågor. Vår välståndsutveckling är ju i hög grad beroende av hur vi lyckas på detta område. De utskottsutlåtanden som vi i dag har att ta ställning till gäller främst vissa förändringar — också utökningar — av den företagsgrupp som staten själv äger, inrättandet av ett förvaltningsbolag för huvuddelen av de statliga aktiebolagen och förvärven av läkemedelsföretagen Kabi och Vitrum samt ett 50-procentigt intresse i det nya bolaget Uddcomb. Att vi nu skall inrätta ett förvaltningsbolag och sammanföra huvuddelen av de statliga företag som drivs i aktiebolagsform till en koncern syftar i första hand till att åstadkomma en rationellare organisation för den delen av den statliga företagssektorn. Alla är säkerligen villiga att skriva under på att det syftet är vällovligt. Ett företag bör självfallet skötas så rationellt som möjligt, oberoende av om det ägs av staten eller av någon annan; det ligger inte bara i ägarens — i detta fall statens — utan också i de anställdas, kundernas och allmänhetens intresse. Tyvärr har det förefallit som om de statliga företagen och deras organisation tidigare har ägnats ett alltför ringa, ja närmast förstrött intresse från regeringen. Kritiken har under flera år varit hård, kanske särskilt från grupper inom de egna leden på socialdemokratiskt håll. Den kritiken har inte varit obefogad men den har säkerligen bidragit till att statsföretagen kommit i sämre dager än de varit förtjänta av. Vad som utspelades t.ex. vid förvärvandet och utvecklingen av Durox visade dock med all önskvärd tydlighet på stora brister. I debatten om Durox här i kammaren underströk jag starkt att både statlig och enskild företagsamhet kan råka ut för förluster, men en i många avseenden så oerhört bristfällig planering som Duroxaffären kännetecknades av får inte upprepas. Jag vill dock i detta sammanhang säga att även om jag också har några kritiska synpunkter att framföra till herr Wickman vill jag ge honom ett erkännande för att han har tagit itu med dessa problem och visat aktivitet.

Jag hoppas emellertid att regeringen inte tror att det är så. I denna debatt om förvaltningsbolaget vill jag framhålla att även om man syftar till en 40-procentig konsolidering bör man inte underskatta de problem som kan möta i vissa företag och branscher. Man kan annars från början skapa en föreställning om att alla problem är lösta i och med att vi får ett förvaltningsbolag. Statsrådet Wickmans proposition andas väl litet av denna realistiska bedömning — jag har därmed inte sagt att en sådan inte ändå kulle kunna finnas. Vi har säkerligen en lång väg att gå innan förvaltningsbolaget kan fungera någorlunda tillfredsställande, och det kan aldrig bli annat än ett hjälpmedel för att forma en organisation som ger hättre samordning och klarare ansvarsfördelning än den vi nu har. Men rätt använt kan det bli ett värdefullt hjälpmedel, och därför har vi inom centerpartiet biträtt huvudlinjerna i propositionen. På några punkter har vi dock velat anmäla en avvikande uppfattning och utvecklat våra synpunkter. Vi har gjort detta gemensamt med folkpartiet i vissa reservationer, exempelvis när det gäller förvaltningsbolagets målsättning.

Jag skulle kunna tillägga många andra synpunkter som måste komma in i bilden. Vi måste eftersträva ett näringsliv som underordnas de sociala och miljömässiga värderingarna. När vi talar om en högre effektivitet i näringslivet måste vi vara på det klara med att denna effektivitet inte får begränsas till att man kan betala högre löner, utan vi måste ha en helhetssyn på människan. Om lönerna stiger med 10 procent och vi samtidigt har ett jäkt och en stress som i många fall är ödesdigra för de enskilda människorna, måste vi fråga oss huruvida vi inte är inne på fel väg. Som vi så många gånger tidigare sagt från centerhåll, måste vi ge standardbegreppet ett vidare och djupare innehåll. Räknat efter sysselsättningen utgör statsföretagen för närvarande ungefär 6 å 7 procent av näringslivet. Inom den sektorn är trafikverken de största enheterna. De industrioch produktionsföretag som staten äger svarar därför bara för några få procent av hela näringslivet. Det betyder att vad som kan åstadkommas vid dessa företag i näringspolitiskt hänseende måste bli marginellt. Fördenskull behöver ju inte statliga företag vara något oviktigt näringspolitiskt instrument. På begränsade områ den kan man utan tvivel åstadkomma en hel del. Ett exempel härpå har vi i de propositioner som vi nu behandlar när det gäller atomindustrin och läkemedelsförsörjningen. Men allmänt sett måste enligt vår mening tyngdpunkten i näringspolitiken komma att ligga på vad man skulle kunna kalla generella åtgärder: modernisering av näringslagstiftningen, effektivisering av kreditmarknaden, stöd till forskning och utvecklingsarbete o.s.v., åtgärder som kan komma alla företag till del. Jag vill understryka att jag ingalunda underskattar den betydelse statlig företagsamhet har och kan komma att få i lokaliseringspolitiskt syfte. Det stora inrikespolitiska problemet i vårt land är att skapa en bättre regional balans. Utan en sådan regional balans blir talet om jämlikhet bara prat och inte mycket mer. Vi kan aldrig åstadkomma en verklig jämlikhet mellan människorna i detta land, om koncentrationstendenserna får fortsätta. I detta avseende har de statliga företagen också ett särskilt stort ansvar, och det kan — som jag vid tidigare tillfällen sagt från denna talarstol — också komma att behövas statlig företagsetablering på orter där kooperativt och enskilt näringsliv inte står till buds för att lösa problemen på ett tillfredsställande sätt. Vi har en blandekonomi i vårt land, där statsföretagen utgör en ganska liten del. En framgångsrik näringspolitik måste därför grundas på ett samarbete mellan staten och det privata näringslivet. För vår del är detta ingenting nytt; det är tankar sedan 1930-talet. Direkta statliga företagsinsatser kan dock, som jag sade, ha marginell betydelse, och då tvekar vi inom centern inte heller att förorda att man använder det instrumentet. Men jag understryker att tyngdpunkten måste ligga på generella åtgärder som skapar förutsättningar för en väl fungerande marknadsekonomi med konkurrens, en rätt vis fördelning av produktionsresultaten och en dynamisk utveckling i samhället över huvud taget. Från regeringsbänken har det ofta framhållits att det är angeläget att skapa, som man säger, ett starkt samhälle. Det är väl egentligen ingenting som man kan och bör bestrida.

Det är tankar från det första utkastet till partiprogram 1910. Men den tendens till koncentration som finns i vårt näringsliv har sannerligen inte gjort dessa Berglundska tankar inaktuella, snarare tvärtom. För oss inom centerpartiet är det inte något mål i och för sig att göra den statliga företagssektorn så stor som möjligt — och inte så liten som möjligt heller. En väsentlig utvidgning av den offentliga företagssektorn — vissa uttalanden som herr Wickman har gjort tyder på att detta är hans dröm — skulle möjligen kunna motiveras, om man kunde bevisa att statlig företagsamhet generellt sett är effektivare och bättre än privat och kooperativ, men det har man hittills inte kunnat. En kraftig utbyggnad av den statliga företagsamheten av ideologiska skäl är inte enligt min mening en acceptabel målsättning. Man säger att vi skall ha ett starkt samhälle, att vi måste ha en väl fungerande statlig företagssektor. All right.

Det kan uppstå en målkonflikt som gör att viljan att verkligen gripa in med generella eller andra åtgärder för att befrämja konkurrens på lika villkor avsevärt försvagas. Detta problem kan man inte bortse från, även om herr Wickman försöker dölja det. Denna sak har jag mer än en gång tagit upp här i kammaren. Jag hoppas att statsrådet Wickman nu vill göra en kommentar till detta problem, som för mig och mitt parti är centralt. Jag vill ta upp en annan synpunkt som herr Wickman anfört — den finns såvitt jag kan minnas inte med i propositionen men herr Wickman har framfört den offentligt i ett tal — nämligen att ett av motiven för en växande statlig verksamhet är att bryta eller i varje fall motverka enskild maktkoncentration. Jag undrar om det är rätt metod att på detta sätt försöka driva ut djävulen med Belsebub. Enligt centerns uppfattning är både statlig och enskild maktkoncentration riskfylld, inte minst för de anställda som då kan komma att få bara en eller ett par arbetsgivare i detta land, för att spetsa till det. Men maktkoncentrationen har naturligtvis också många andra verkningar. Vi ställer krav på ett starkt decentraliserat näringsliv med insyn och med inflytande också för de enskilda medborgarna och självfallet för de anställda. Från de utgångspunkterna kan det inte vara en acceptabel ideologi att vi skall bygga upp en statlig stark maktkoncentration i form av omfattande statliga företagskoncerner med ett dominerande inflytande på den ena sektorn efter den andra. Om vi vill bryta enskild maktkoncentration, får vi ta itu med den uppgiften på annat sätt. Jag vill dock säga att det kan uppstå fall där samhället måste träda in för att åstadkomma konkurrens och bryta en maktkoncentration, men detta gäller undantagsfall och är inte en generell regel. Vi har framhållit i reservationen, att god lönsamhet och expansionskraft naturligtvis alltid måste vara villkor för att ett företag skall kunna fortleva och utvecklas. Om industriministern och utskottsmajoriteten inte menar att de företag, som herr Wickman nu svarar för, skulle generellt sett vara mer effektiva än privata och kooperativa, får en sådan målsättning inte något innehåll, om man inte samtidigt preciserar, inom vilken finansiell ram som förvaltningsbolaget och dess dotterbolag skall hålla sig. I varje fall utskottsmajoriteten har inte kostat på sig en närmare precisering av detta. Frågan är av speciellt intresse med hänsyn till att staten har en särställning när det gäller möjligheterna att skjuta till kapital. Även om herr Wickman någon gång skulle få nej här i riksdagen på en begäran om kapitaltillskott, lär ingen bank vägra kredit med hänvisning till att ägaren inte skulle vara kreditvärdig. De statliga företagen har alltså en särställning. Statsrådet Wickman och utskottet tycks vara eniga om att de statliga företagen bör arbeta under samma villkor som andra företag.

En sådan mätare kunde man få, om vissa aktieposter i dotterbolagen placerades på börsen. Statsrådet Wickman vet väl vilken ståndpunkt jag intar i denna fråga. Jag tillhör inte de största entusiasterna för motionskraven på för säljning av statens aktier, men detta är någonting man kan pröva, och jag har inte velat motsätta mig att den tanken förs fram. Det förefaller av vissa uttalanden som om inte heller statsrådet Wickman är främmande för sådana tankar, även om han hittills inte har bedömt tiden vara mogen. Detta är ett system som framgångsrikt prövas av det statliga förvaltningsbolaget IRI, som jag har haft tillfälle att besöka under femte avdelningens resa till Italien. Om jag inte minns fel har dotterföretagen till IRI 450 000 aktieägare. IRI, som i hög grad har stått modell för detta förvaltningsbolag, begagnar sig av upplåning också i banker och i form av obligationslån. Jag förmodar att samma sak kan komma i fråga för vårt statliga förvaltningsbolag och dess dotterbolag. Eftersom IRI har tilldragit sig så stort intresse bland riksdagsledamöterna kan det vara av intresse att påpeka, att för varje lira som italienska staten har tillskjutit har IRI själv anskaffat 12 lire. Detta visar proportionen. Jag vill i sammanhanget också säga, att IRI:s ledande män vid mer än ett tillfälle ställdes inför frågan, varför man har aktierna noterade på börsen. Svaret blev att det är viktigt för företagsledningen att ha denna kontakt med aktiemarknaden. Man får på detta sätt en mätare på allmänhetens förtroende. Man menade att det också var viktigt att aktieägarna ställde sådana krav, att företagsledningen ständigt fick vara på alerten, för att begagna ett numera ofta använt uttryck. Eftersom IRI har använts som exempel och föredöme skulle jag också vilja peka på en annan sak. IRI:s ledande män underströk att man har en mycket odoktrinär inställning till relationerna mellan stat och näringsliv. Vad man eftersträvade var inte att ersätta det enskilda näringslivet utan att komplettera det. Reservanterna, som jag här talar för, är beredda att ge förvaltningsbolaget full expansionsfrihet inom den finansiella ram som koncernen kan skaffa sig och på samma villkor som andra företag. Det är ett konsekvent handlande för att åstadkomma konkurrensneutralitet. Vill man ge förvaltningsbolaget en extra expansionskraft, t.ex. för att det skall kunna göra nyetableringar någonstans, är det bara att för riksdagen redovisa skälen och även redovisa, om det finns privata offerter som syftar till att lösa samma problem, så får vi ta ställning till förslaget. Det är en klar ståndpunkt, och såvitt jag förstår strider den inte mot den linje som anges i propositionen — det vill jag notera med tillfredsställelse. Vi har också ansett att riksdagen bör markera att de statliga företagen även i framtiden har ett särskilt ansvar för att uppfylla de krav som samhället och de anställda ställer på näringslivet. Detta står i samklang med principen att den statliga koncernen skall arbeta i fri konkurrens. Det behöver nämligen inte vara någon konflikt mellan dessa målsättningar.

Inom den koncern som nu bildas finns det flera enheter som från företagsekonomiska synpunkter har svag lönsamhet, och i några fall går de med förlust. Jag tänker då främst på Norrbottens järnverk och Uddevallavarvet, som det ansetts nödvändigt att bibehålla av sysselsättningsskäl trots dålig lönsamhet. Där kan det naturligtvis bli aktuellt med tillskott också i fortsättningen. Det bör då vara naturligt att det statliga förvaltningsbolaget påtar sig dessa uppgifter liksom vissa försvarspolitiska uppgifter. Företagen eller förvaltningsbolaget får lämna regering och riksdag s.k. offerter på vad det kostar att fullgöra dessa uppgifter, och med dem som underlag kan vi sedan i vanlig ordning träffa vårt beslut. Samtliga partier i utskottet har tillstyrkt, att man prövar ett sådant system, som naturligtvis lika bra kan användas visavi privata och kooperativa företag. Om man verkligen eftersträvar reell konkurrensneutralitet mellan olika företag, måste offertsystemet vara likvärdigt för alla företag och företagsformer. Det har understrukits av utskottet. Av formuleringarna framgår det också att statens företag skall vara pliktiga att avge offerter, medan alla andra företag skall ha möjlighet att lämna offerter. Jag har redan berört synpunkterna på lokaliseringsoch regionalpolitiken och den hänsyn som det statliga förvaltningsbolaget och = dotterföretagen skall ta till denna. Jag behöver inte understryka den saken mera. Jag vill också med tillfredsställelse notera, att beträffande den motion som har väckts av herr Stridsman m.fl. angående finansieringen av Norrlandsfondens fortsatta verksamhet utskottet har understrukit, att fonden bör få årliga tillskott även i fortsättningen — underförstått ligger däri: oavsett om de skall utgå från LKAB:s vinst eller över budgeten. Vi har från centeroch folkpartihåll i en reservation velat betona det angelägna i att de anställda i statliga företag får insyn i sina företag och utökad medbestämmanderätt i fråga om företagens skötsel. Den viktiga frågan om vidgad företagsdemokrati i dessa företag har ju i propositionen berörts mycket kortfattat. Man har i stort sett hänvisat till pågående utredningar och utskottsmajoriteten har nöjt sig med det. Det är naturligtvis riktigt att man ut reder frågan vidare och fortsätter en försöksverksamhet som man redan har börjat. Men jag anser att det i detta sammanhang är på sin plats att riksdagen, som representerar ägarintresset, uttrycker en klar vilja att få med företrädare för de anställda i styrelserna i vart och ett av de företag där de är anställda och naturligtvis att man också prövar andra former av medinflytande. Jag skulle också vilja understryka att 1970-talet måste bli det årtionde, då frågan om de anställdas insyn och medinflytande i företagen äntligen får en tillfredsställande lösning. Efter årtiondens tal om företagsdemokrati och ganska halvhjärtade insatser — låt oss erkänna det — måste vi nu ta itu med detta. Det är bra, om det kan finnas en bred enighet därom. Vad beträffar riksdagens och allmänhetens insyn i förvaltningsbolaget och koncernen i övrigt har vi från centern godtagit den ordning som har föreslagits i propositionen. Det innebär att vi kan få en utåtriktad information från respektive företag och förvaltningsbolaget årligen, en redogörelse från regeringen om utvecklingen i hela den statliga företagssektorn, att vi kommer att få en insyn från riksdagen genom att riksgäldsfullmäktige skall tillsätta två av de fem revisorerna i förvaltningsbolaget och dessutom att ett antal riksdagsmän får närvara och ställa frågor vid förvaltningsbolagets stämma. Vi har funnit att det är praktiskt att se till att vi kan få med ett så stort antal som möjligt. Men det kan knappast vara praktiskt att 384 skulle ha den möjligheten. Vi tror inte att det verkligen fyller en större reell uppgift för informationen till allmänheten och till riksdagsgrupperna. Men vi har hävdat att det måste bli ett större antal än de 12. De 18 som nu föreslås tillgodoser inte helt centerns synpunkter, men jag vill understryka, att vi är tillfredsställda över att det här har yppats en möjlig het till en kompromiss, som ger större möjligheter till insyn än annars blivit fallet. Vi är glada över att utskottet så klart har understrukit och att även statsrådet Wickman i dag har sagt, att detta inte innebär någon reell begränsning av dessa 18 riksdagsledamöters rätt att få information, att åka ut till företagen, sammanträffa med de ledande och verkligen få klarhet i företagen och deras policy. Det har också fogats en reservation till statsutskottets utlåtande nr 168 beträffande en utredning om statliga kreditgarantier. Utskottet har därvidlag hänvisat till Investeringsbanken och utvecklingsbolaget. Man kommer ju inte ifrån att Investeringsbanken har en viss monopolställning, och man frågar sig också om utvecklingsbolaget är det rätta organet att ge kreditgarantier för stora och riskabla projekt. Lägg märke till tanken bakom ståndpunktstagandet att man bör lämna kreditgarantier vid riskfyllda projekt.

Går projektet däremot med vinst får man genom royalties eller på annat sätt se till att samhället också får vara med och dela vinsten. På det sättet blir det en större riskspridning inom näringslivet. När det gäller de aktuella förvärven — Uddcomb, Kabi och Vitrum — har centern inga invändningar i huvudfrågan. Beträffande den tillverkning Uddcomb kommer att ta upp är det väl mycket tveksamt, om det över huvud taget finns något privat företag i detta land som skulle vara berett att ensamt satsa så stora belopp på en oviss produktion som det trots allt rör sig om i det här aktuella fallet. Frågan har ju dessutom blivit direkt akut genom att Uddeholmsbolaget inte ansett sig kunna bygga ut sin hittillsvarande tillverkning. Den lösning man valt med såsom delägare staten, ett svenskt och ett utländskt bolag med erfarenheter på detta område får nog anses vara den bästa som stått till buds i detta läge. Uddcomb blir också något av ett komplement till ASEA-ATOM. Det finns också speciella skäl för staten att engagera sig på läkemedelsområdet. Jag tänker inte uttala mig mera ingående om motiven men anser det ganska självklart med tanke på de kostnader som faller på samhället. Som landstingsman är jag inte okunnig om den roll som sjukvårdskostnaderna spelar direkt och indirekt. Det rör sig inte heller om någon jungfrulig mark för staten, ty det finns redan tidigare statlig läkemedelstillverkning. Beträffande de nya förvärven bör man naturligtvis anlägga både företagsekonomiska — här finns det vissa möjligheter till rationaliseringar — och allmänna samhällssynpunkter. Jag menar att den statliga läkemedelstillverkningen kan fungera som en viss kontroll och också bidra till att nya värdefulla preparat framställs. Departementschefen har uttryckligen framhållit, och det har jag velat understryka, att de statliga läkemedelsföretagen skall arbeta i konkurrens med de privatägda. Som vi framhållit i ett särskilt yttrande måste detta också gälla samarbetet mellan läkemedelsföretagen å den ena sidan och universitet, högskolor och andra offentliga forskningsinstitutioner å den andra. Det vore emellertid oriktigt om vi inte anmärkte på hur regeringen handlagt dessa ärenden, Uddcomb, Kabi och Vitrum, ty i realiteten har ju den nye ägaren redan börjat verksamheten. Man har utsett styrelseledamöter och projekterat en industri, men jag måste klart säga ifrån att regeringen i dessa frågor har agerat på ett sätt som gör att riksdagen inte har några reella möjligheter att pröva dem. Även om man måste vara beredd att ge regeringen en viss handlingsfrihet kan man inte komma ifrån att dessa ärenden har handlagts på ett från konstitutionella synpunkter klart otillfredsställande sätt. Det får inte bli så att det än gång skall kunna sägas i detta land: »Vad göras skall är allaredan gjort. I herredagsmän, resen icke så fort!» Självfallet måste ett preliminärt avtal kunna träffas av regeringen, men vad jag anmärker på är att verksamheten inte skall igångsättas förrän riksdagen har haft tillfälle att pröva frågan. Och det skall finnas möjligheter till en förutsättningslös prövning. Jag hoppas att det undantag som nu gjorts inte kommer att upprepas i framtiden. Jag säger inte detta för att till varje pris träta med statsrådet Wickman, men här i riksdagen skall vi inte vara berövade våra reella möjligheter att pröva olika alternativ. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 6 i statsutskottets utlåtande nr 168.